Herr talman! Kulturutskottet har med hänsyn till vad utrikesutskottet anfört och mot bakgrunden av de kulturpolitiska intressen kulturutskottet har att bevaka inte ansett sig kunna tillstyrka motionen 1301. Vi i kulturutskottet, lika väl som motionärerna och utrikesutskottet, har givetvis all anledning att sluta upp bakom vårt lands ställningstagande att rösta mot det beslut som fattats i UNESCO att utesluta Israel från de regionala konferenserna. Den som läser utrikesutskottets yttrande finner att nämnda utskott anser att vårt land skall arbeta för att det beslut som är fattat mot Sveriges vilja skall upphävas. joriteten inte anslutit sig till, av olika skäl. Det råder för all del olika meningar i kulturutskottet — liksom det visade sig göra i utrikesutskottet —- men majoriteten har den meningen att vårt land ändå skall fullfölja sina åtaganden. Den som har en annan mening har givetvis rätt att protestera och säga att vi inte är skyldiga att göra det. Att majoriteten vid UNESCO:s generalkonferens har sökt hindra en medlem att delta i vissa delar av verksamheten anser vi inte vara ett sätt att verka för internationellt samarbete. Det kommer såvitt jag kan förstå att öka bitterheten.

Reservanterna hänvisar till den avvikande mening som folkpartiets representanter har fogat vid utrikesutskottets yttrande. Det innebär att man hävdar att resolutionen i UNESCO är diskriminerande mot Israel. På den punkten är utrikesutskottet, kulturutskottet och reservanterna överens. Sedan säger reservanterna att UNESCO:s resolution i sin förlängning innebär ett hot mot grundvalen för FN-arbetet. Men det är ju ändå på det sättet att vårt land har röstat emot denna resolution. Vi i utskottsmajoriteten har ju ingen annan mening än reservanterna här heller, utan vi anser att det beslut som fattades var orätt. Men om Sverige nu låter bli att betala enligt sina åtaganden, kan inte också det i sin förlängning innebära ett hot mot FN-arbetet? Att inte betala måste väl ändå innebära att man ”straffar” medlemmar som inte har med själva konflikten mellan arabländerna och Israel att göra. Att inte betala försämrar UNESCO:s möjligheter att göra kulturella insatser. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till vad kulturutskottet hemställer.

Herr talman!

Jag vill börja med att erinra om att Sverige sedan årsskiftet är medlem i FN:s säkerhetsråd. Våra möjligheter att som liten obunden nation inom detta viktiga organ göra aktiva bestående insatser för att bevara fred är ännu oprövade. Men våra föresatser är lika stora som vår ödmjukhet inför uppgiften. Redan under FN:s generalförsamlings session i fjol, det var i mitten av december, lämnade Sverige en programförklaring inför den nya uppgiften. Det skedde i det anförande som vår FN-ambassadör Olof Rydbeck höll i den drygt veckolånga debatten om FN:s roll nu och i framtiden för bevarande av fred och säkerhet, ett anförande som ofta apostroferades med gillande och instämmande omnämnanden under de dagar som följde. Det förtjänar att återges både som belysning av hur vi ser på vår nuvarande uppgift i säkerhetsrådet och som bakgrund till det beslut som kammaren snart skall fatta beträffande det svenska bidraget till UNESCO. Vårt land har, sade Olof Rydbeck, aktivt understött ansträngningarna att göra FN till en i sann mening världsomfattande organisation. Vi har gjort detta emedan vi fullt och fast tror att lösningen av världsproblemen och arbetet för freden kräver medverkan av alla stater, oberoende av vår inställning till den politik som dessa stater för. Det framstår som klokt att om och när världssamhället önskar utöva tryck på en regering skall det finnas möjligheter att göra detta inom världsorganisationens ram. Vi har därför ansett det oklokt och föga framåtsyftande att utesluta någon regering från FN eller förhindra den att ta del i dess arbete, fastslog Olof Rydbeck. Vi är smärtsamt medvetna om det försök att bryta mot denna universalitetsprincip, som förekom vid UNESCO:s generalkonferens i fjol. Majoriteten — till vilken Sverige inte sällade sig — lyckades under uppseendeväckande och diskriminerande former hindra en medlem, Israel, från att delta i delar av UNESCO:s verksamhet. Den reaktion som följde på beslutet måste ha skakat också de stater som närmast drev kampanjen mot Israel. Dock icke skakat dem så att de är beredda att ändra sitt beslut, men ändå gjort dem förvånade och eftertänksamma. Ledande kulturpersonligheter världen över tog omedelbart avstånd, inte endast mot beslutet utan också mot UNESCO. Det förtjänar att understrykas att de kulturpersonligheter i Amerika och Västeuropa som agerat på detta sätt gentemot fortsatt samarbete med UNESCO och mot sådana beslut som detta är individer som i vanliga fall icke ställer upp och yttrar sig när det gäller Israelfrågan. De handlade spontant. Vissa länder — det är väl ännu inte helt klarlagt hur många och i vilken utsträckning — började ompröva sina bidrag till UNESCO. Jag vill påstå att man känslomässigt kan förstå dessa ställningstaganden mot denna typ av beslut, genomdrivna i rent politiskt demonstrativa syften. Men vad händer med hela FN-systemet om medlemsnationer, för att demonstrera sitt ogillande av klandervärda och orättvisa beslut, tillgriper sanktionssystem som på lång sikt kan leda till att hela organisationens arbete förlorar i effektivitet och styrka? Skakas inte grundvalarna för hela organisationen? Skakas inte tilltron till de principer, på vilka hela FN-systemet är uppbyggt? Skakas inte vårt eget samvete om vi, fast i något annorlunda form, tillgriper samma metoder som de nationer gjort vars uppträdande vi nu vill fördöma? .Det är allvarliga frågeställningar som vi bör begrunda, och jag har begrundat dem länge och ingående. Under fjolårets generalkonferens i FN kritiserades ofta FN-stadgan. Många delegationer, inte minst u-ländernas, ville förändra den. Sverige tog bestämt avstånd — och det var också de svenska synpunkterna på FN-stadgan som oftast åberopades i den följande debatten. Vi har, sade vår FN-ambassadör Olof Rydbeck, under årens lopp sett många försök att använda och tyda stadgan på ett sätt som Sverige haft svårt att hänföra till andan och bokstaven i stadgan. Ibland har detta gjorts i syfte att använda tillfälliga majoriteter. Men detta har inte övertygat oss om att det är rätt att överge stadgan. Det är stadgan och den i stadgan föreskrivna formen för hur beslut skall uppnås som i det långsiktiga perspektivet ger de små staterna de bästa garantierna för att försvara sina intressen. Den mest betydelsefulla uppgiften för alla medlemsstater när det gäller att försvara stadgan och dess principer är därför att använda den så korrekt som möjligt i enlighet med dess anda och bokstav. Vi har ingen anledning att nu frångå de förpliktelser som medlemsstater har enligt UNESCO:s stadga. Det är, som utskottet också påpekar, en grundläggande regel för vår utrikespolitik att vårt land skall iaktta sina förpliktelser enligt ingångna internationella överenskommelser. Det är ett uttalande som står i direkt samklang med den officiella svenska synen på den övergripande organisationen, FN-stadgan. Det finns andra vägar för oss att ta avstånd från isoleringen av Israel vid fjolårets generalkonferens hos UNESCO. Vårt avståndstagande skall framföras — officiellt och inofficiellt. Av egen erfarenhet vet jag hur verkningsfulla sådana protester kan bli då de framförs i helt privata sammanhang. De kan ibland vara väl så verkningsfulla som de röstförklaringar som brukar följa på voteringar. Vi skall säga ifrån närhelst vi har tillfälle, som privatpersoner och som delegater i internationella sammanhang. Det är enligt min mening nödvändigt att svenska delegationer i internationella organ hävdar Israels rätt att i full utsträckning delta i de internationella organens arbete. Det är någonting som också påpekas i de instruktioner som svenska regeringen ger och alltid har gett de delegationer som reser ut i internationella sammanhang. Dessa synpunkter bör också framföras till UNESCO:s nye generaldirektör M'Bow då han i mitten av april besöker Sverige. Han har redan försökt begränsa verkningarna av uteslutningsbeslutet via dialoger med de stater, som drev resolutionsförslagen gentemot Israel. Han står tyvärr relativt maktlös i sina överläggningar med organisationens svagaste medlemmar, kanske utan möjlighet att ge dem förhoppningar om det stöd som de under andra omständigheter skulle stå först i tur att få. Ett beslut om nedskärning av de svenska bidragen till UNESCO skulle medverka till att vårt land försätter de redan utsatta i en ännv mer utsatt situation. Detta, herr talman, strider mot hela det svenska rättsmedvetandet. Gentemot detta kan man självfallet säga att 10 96 av det svenska bidraget till UNESCO varken skapar eller kullkastar en FN-organisations möjligheter att fullfölja uppgjorda arbetsplaner och överenskommelser. Men förslaget att skära ned det svenska bidraget får ses i ett större övergripande sammanhang. Det rör sig här om principer som vi på grund av tillfälliga, om också välmotiverade, stämningar inte får ge avkall på. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till kulturutskottets hemställan i betänkandet nr 5 och avslag på den till utskottsbetänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Som uppriktig Israelvän delar jag helt den indignation och oro som kommit till uttryck i denna debatt med anledning av de UNESCO-beslut i höstas som diskriminerade Israel. Dessa beslut, som innebar en politisering av UNESCO, måste betecknas som mycket olyckliga. Tre medlemsstater i UNESCO har enligt här tillgängliga uppgifter reducerat eller inställt sina bidrag till organisationen på grund av dessa beslut som berörde Israel. Det är Schweiz, vars parlament beslutat reducera bidraget med 10 96. Likaså har den franska nationalförsamlingen fattat beslut om att sänka det franska bidraget med 10 96. Den amerikanska kongressen slutligen har beslutat att intet stöd till UNESCO skall utgå förrän presidenten kan intyga att UNESCO ”vidtagit konkreta åtgärder för att korrigera sina nyligen vidtagna handlingar av i första hand politisk karaktär”. Den schweizsiska regeringen har beklagat förbundsförsamlingens beslut och uttalat att man ”trots de beklagliga tecknen på politisering av UNESCO bör undvika spektakulära åtgärder som utan att de ger någon hjälp skulle hindra Schweiz från att lämna sitt bidrag till UNESCO:s verksamhet”. I går redovisade den schweiziske utrikesministern mer utförligt regeringens ståndpunkt i svar på en interpellation och två enkla frågor till förbundsförsamlingen. Svaret har ännu inte kommit mig till handa. Frankrikes utrikesminister har i nationalförsamlingen uttalat att ”regeringen ställer sig icke positiv till en sådan ändring, även om den delar finansutskottets känslor med avseende på politiseringen”. Han fortsätter: ”Frankrikes roll är att vidmakthålla kulturens universalitet.” Enligt UNESCO:s stadga, vilken Sverige som medlemsstat godkänt, har medlemmarna iklätt sig skyldighet mot organisationen bl.a. av ekonomisk art. Enligt artikel II är varje medlem skyldig att på visst sätt betala ett årligt bidrag. Denna skyldighet kvarstår under viss tid även om en medlem utträder ur UNESCO. Medlem som inte betalar sitt obligatoriska bidrag förlorar sin rösträtt i generalkonferensen, enligt artikel IV 8 §, och detta gäller på grund av stadgandet i artikel XV 798, även i kommittéer och kommissioner. Utrikesutskottets majoritet har inte kunnat undgå att fästa stor vikt vid de förpliktelser som Sverige iklätt sig som medlem i UNESCO. Att reagera mot ett beslut som man inte gillar eller t.o.m. ogillar mycket djupt, eller anser olagligt, genom att bryta mot gällande stadgas regler kan enligt utrikesutskottets mening varken vara rätt metod eller försvarligt. Jag vill inte betrakta detta synsätt som något utslag av diplomatisk finess. Utrikesutskottet har därför i sitt yttrande till kulturutskottet inte kunnat tillstyrka motionsyrkandet om att riksdagen som en repressalieåtgärd skulle besluta reducera Sveriges bidrag till UNESCO med 10 96. Men utrikesutskottets yttrande innehåller åtskilligt mera. Utskottet uttalar ”sitt ogillande av de beslut som Unescos generalkonferens fattat”, vilka konstateras ha ”en synnerligen olycklig principiell innebörd”. Enligt utrikesutskottets mening bör Sverige ”verka för ett upphävande av den diskriminerande behandling som Israel utsatts för i Unesco”. Slutligen erinrar utrikesutskottet om att ”nedskärningar i Unescos budget som väsentligt hämmar organisationens verksamhet inte i första hand skulle drabba de stater som varit ifrågavarande resolutioners tillskyndare. De skulle i stället gå ut över organisationens svagaste medlemmar.” I konsekvens med utrikesutskottets ställningstagande yrkar jag, herr talman, bifall till kulturutskottets hemställan under punkten 2 i dess betänkande nr 5.

Herr talman! Låt mig först på samma sätt som fröken Mattson deklarera att jag är en engagerad vän av Israel och dess rätt att leva i fred bakom säkra och erkända gränser. Men när det gäller att på bästa sätt bistå Israel har jag kanske inte helt samma åsikter som undertecknarna av den motion vi nu diskuterar. Nyhetsåtergivningen i vårt land efter de beslut av UNESCO:s generalförsamling i november i fjol som berörde Israel gav ibland intrycket att Israel uteslutits ur UNESCO. Många kommentarer hade samma inriktning. Det var det som var bakgrunden till ett TT-meddelande den 3 december i fjol där det omtalades att Israel fortfarande var medlem av UNESCO. Det är nog ett faktum som bör slås fast. Israel är fortfarande medlem av UNESCO med förslags-, yttrandeoch rösträtt som alla andra medlemsländer. Däremot avvisades Israels önskemål om att få tillhöra UNESCO:s europeiska region. Detta kommer emellertid inte att få några praktiska konsekvenser under verksamhetsperioden 1975/76, eftersom ingen europeisk UNESCO konferens då skall hållas. Israel kommer alltså inte i praktiken före nästa generalkonferens att utestängas från någon verksamhet inom organisa tionen. Sverige röstade för att Israel skulle få tillhöra den europeiska regionen medan däremot exempelvis Frankrike lade ned sin röst med motivering, att regionindelningen borde vara strikt geografisk. Det förhållandet att UNESCO:s generalkonferens förvägrar ett medlemsland att tillhöra en speciell regional grupp är ingenting nytt. Två år tidigare vägrades USA och Canada att tillhöra den europeiska regionen. Avslaget på Israels ansökan att få ingå i den europeiska gruppen innebar emellertid en politisk markering och fick därför karaktären av ett avsteg från universalitetsprincipen. Det är detta som vi så starkt vänder oss emot i utrikesutskottets yttrande. Det är därför som regeringen uppmanas verka för ett upphävande av den diskriminerande behandling som Israel utsatts för. Det andra beslut som vi protesterar mot har en mera komplicerad bakgrund. UNESCO:s beslut innebär att organisationen inte ekonomiskt stödjer någon verksamhet som Israel bedriver förrän landet följer FN:s och UNESCO:s resolutioner och beslut angående Jerusalem. UNESCO:s ekonomiska stöd till Israel var 1973 bara 24 000 dollar, vilket dock utgjorde ungefär en tiondel av vad Israel betalade in till UNESCO:s budget. Också i detta sammanhang är det inte de praktiska konsekvenserna utan principen som gör frågan så allvarlig. Som framgått av inläggen här tidigare är bakgrunden att Israel bedriver utgrävningar i de delar av Jerusalem som ockuperades 1967. Det strider bl.a. mot en UNESCO rekommendation från 1956. Herr Siegbahn har redan kommenterat den röstförklaring som avgavs av Sverige sedan beslutet i UNESCO hade fattats den 5 november i fjol. För att klargöra den svenska inställningen i frågan skall jag här läsa upp röstförklaringen: ”Den svenska delegationen önskar ge sin syn på den resolution som nyss antagits. Vi vänder oss bestämt emot alla åtgärder av Israel som skulle vara ägnade att ändra Jerusalems status eller ge intryck av att göra ockupationen av territorier som erövrades i kriget 1967 permanent. I linje härmed har vi röstat för resolutioner i FN:s generalförsamling som innehåller sådana ståndpunkter, nämligen res. 2253 och 2254 av år 1967. Vi förstår och delar den besvikelse som flera av medförslagsställarna till dagens resolution gett uttryck för med anledning av Israels ovilja att ta ad notam de mycket reella invändningarna angående de heliga platserna och med anledning av Israels nonchalerande av FN resolutioner angående bevarandet av Jerusalems status. Vi anser att vi har rätt att vänta oss en mer samarbetsvillig attityd från Israels sida. Resolutionsutkasten innehöll emellertid avsnitt som vi inte kunde acceptera. Den tredje operativa paragrafen har inslag som kommer farligt nära ett suspenderande av Israel från att delta i organisationens arbete. En av grundsatserna för vår politik i internationella organisationer är universalitetsprincipen. Av detta skäl kunde vi inte acceptera resolutionsutkastet.” Denna röstförklaring är ganska klargörande, men tyvärr har den kommit bort i den svenska debatten. Jag noterar dock att undertecknarna av den seriösa protestskrivelse som bifogats motionen 1301 är helt nöjda med den svenska delegationens agerande. Det är synnerligen allvarligt att en organisation som UNESCO på detta sätt har dragits in i det storpolitiska maktspelet. Det kan få svåra återverkningar på andra delar av FN-systemet, vilket fröken Mattson nyss pekat på. Man kan bara hoppas att en majoritet av medlemsländerna i UNESCO tar den nye generaldirektören M”Bow på orden, när han vädjar om att ”den gyllene regeln för en organisation som UNESCO alltid bör vara strävan till samförstånd genom tålmodig och öppen dialog”. Den väg som motionärerna Sundman, Siegbahn och Ahlmark anvisar leder till ökad konfrontation, och det är vad UNESCO minst av allt behöver under de närmaste åren.

Herr talman! Fröken Mattson har gjort sig till tolk för förståndets röst, och det är klart att det förhållandet att Sverige nu sitter i Förenta nationernas säkerhetsråd kan ge en tacksam möjlighet att kräva att vi skall vara försiktiga och inte uppträda alltför starkt i olika internationella situationer. Herr Ericson i Örebro talade, liksom fröken Mattson, om att det finns andra vägar — officiella och inofficiella — att verka och var därvid vänlig nog att ta den svenska delegationens röstförklaring till kammarens protokoll. Jag tycker att det var ett utomordentligt bevis på hur man inte skall verka, om man vill uppnå några resultat. Jag vidhåller min uppfattning att denna röstförklaring är ett jämmerligt dokument. Det är beklagligt att herr Ericson inte, i stället för att läsa upp denna förklaring, utnyttjade tiden till att invända mot mina synpunkter. Det sägs ju faktiskt i denna röstförklaring — jag återkommer till detta — att Sverige stöder Förenta nationernas resolutioner beträffande Jerusalems status. Det är inte fråga om Jerusalems status i detta fall — jag anser också att man skall respektera Sveriges ställningstagande beträffande Jerusalems folkrättsliga status — utan detta är ju bara ett trick att dra in Jerusalems folkrättsliga status i denna diskussion, som jag framhöll tidigare. Det har man alltså fallit för i den svenska resolutionen. Sedan heter det i röstförklaringen att man beklagar uppriktigt att Israel inte har accepterat och tagit hänsyn till klagomålen mot dess olagliga uppträdande vid utgrävningar. Det finns inget olagligt uppträdande av Israel, och det hade alltså varit lämpligt att stryka detta. Det är riktigt att det fanns en rekommendation år 1956 i UNESCO, men det var alltså endast en rekommendation, och den får givetvis prövas av varje land för sig. Vill man göra invändningar i detta sammanhang så finns det ett system enligt Haagkonventionen för att pröva en sådan här fråga. Låt oss nu säga att det finns andra vägar att gå fram. En sådan väg är då i varje fall inte att avge en röstförklaring på det här sättet. Vad har svenska regeringen i övrigt gjort — utom denna röstförklaring — för att åvägabringa ett annat ställningstagande? Har man gått ut med offentliga uttalanden från denna kammare eller på andra sätt sökt visa hur allvarligt man säger sig se på denna fråga? Jag har inte märkt något sådant, utan det verkar snarare som om man är oerhört försiktig i det här sammanhanget. Det hade funnits ett mycket mer effektivt sätt att verka, och jag frågar mig: Vad kommer dessa officiella och inofficiella uttalanden och verksamheter, som man nu här har antytt, att gå ut på? Var kommer uttalandena att framställas? Det är endast genom en kraftig påtryckning som man kan ha en chans att uppnå en situation som vi alla önskar, nämligen att UNESCO skall vara ett organ för opolitisk kultur, för hjälp till utbildning och fortsatt framåtskridande.

Herr talman! Sture Ericson har alldeles rätt i att det för några år sedan var flera länder som vägrades att ingå i olika regioner. Men vad som har hänt sedan dess är att man beslutat sig för att alla länder skall vara med i regioner. Bland UNESCO:s 135 medlemmar är det nu bara en enda stat som inte är medlem av någon region, nämligen Israel. Israel är inte med i Afrika, Asien eller Europa. Israel finns ingenstans därför att staten Israel inte bör finnas — det menar arabstaterna och kommunistländerna. Då är det ju alldeles rätt — och det tycker jag att herr Ericson själv borde ha poängterat — att säga som Jean-Paul Sartre och de andra i Frankrike: ”Det teoretiska förnekandet av Israel rättfärdigar på förhand dess fysiska utplånande. Så har de totalitära systemen under tjugonde århundradet förberett marken för utplåningar.” Det är en avgörande, tragisk och förfärande skillnad mellan diskrimineringen av Israel nu och det tidigare förhållandet, då det fanns ett antal stater som inte var med i regioner. Herr Mattsson i Lane-Herrestad säger att utrikesutskottet har tagit avstånd från diskrimineringen. Fröken Mattson säger att man i alla sammanhang bör ta avstånd från den. Det gläder mig att man tycker så. Jag förstår då bara inte varför kulturutskottets majoritet inte med ett enda eget ord har kritiserat diskrimineringen av Israel. Men jag fattar det ändå så att man gör det i dag. Det är bra. Fröken Mattson säger att vi är med i FN:s säkerhetsråd och har särskilda förpliktelser just därför. Det är sant. Vi har i dag en särskild förpliktelse att värna om universalitetsprincipen, att alla stater skall vara med i FN. Den skall vara, som Olof Rydbeck sade, en ”i sann mening världsomfattande organisation”. När den principen bryts har vi särskilt stor anledning att reagera kraftfullt också i handling. Med viss rätt säger fröken Mattson att reaktionen mot diskrimineringen av Israel måste ha skakat också dem som drev denna kampanj mot Israel. Ja, att reaktionen har blivit så häftig från så många kulturarbetare och intellektuella, att flera parlament har skurit ned anslaget osv., har just lett till att några stater kanske kommer att besinna sig. Då är det ju viktigt att också vi är med i den reaktionen. Slutsatsen bör inte bli att vi inte behöver vara med därför att andra protesterar. Fröken Mattson säger att vi skall fullfölja våra internationella förpliktelser. När den här budgeten för UNESCO förhandlades fram hade Sverige ingen aning om att generalkonferensen skulle komma att diskriminera Israel. Budgeten planerades självfallet i tron att UNESCO skulle agera på sedvanligt sätt, dvs. respektera principen att alla länder skall vara med och ha samma chans att arbeta. När så inte skedde, när en majoritet av de länder som inte avstod i omröstningen beslöt sig för att inleda en utveckling som kan bryta sönder universalitetsprincipen, finns det ingen moralisk förpliktelse att stå fast vid en budget som antagits på helt andra grunder. Antag t.ex. att Sverige som det enda landet av de 135 inte hade fått vara med i något regionalt samarbete. Antag vidare att uteslutningen av Sverige hade skett under motivering att ”Sverige skall inte vara någonstans för Sverige tillhör inte någonting” — alltså Libanons motivering för att Israel inte skulle få vara med. Skulle vi då ha varit tvingade att bidra med exakt det antal kronor som budgetarbetet tidigare hade resulterat i? Det som är helt oansvarigt är ju handlandet från de stater som söker bryta sönder FN och FN:s princip. Och i det läget räcker det inte att med ord kritisera vad som skett — det måste till en starkare reaktion, och vi har i dag i riksdagen den möjligheten. För vilken annan reaktion och åtgärd föreslår fröken Mattson och herr Mattsson i Lane-Herrestad för att protestera mot diskrimineringen av Israel i UNESCO? Det finns andra vägar, säger fröken Mattson litet hemlighetsfullt. Men tala då om vilka andra vägar det är som är effektiva! Fröken Mattson påstår vidare att det strider mot ”rättsmedvetandet” att skära ned anslaget. Ja, i så fall vimlar den europeiska kontinenten av socialdemokrater som saknar rättsmedvetande. I de länder där man har dragit ned anslaget till UNESCO med 10 96 —i Schweiz och Frankrike — är det ju socialisterna som har gått i spetsen. Jag läste in några av deras uttalanden i mitt anförande. Är socialdemokraterna på kontinenten omdömeslösa? Ett antal medlemmar i underhuset har lagt fram ett liknande förslag. Flera är labourmedlemmar. Saknar de rättsmedvetande? En rad socialdemokrater i Sverige utanför riksdagen har i upprop stött vårt krav på nedskärning. Är också dessa socialdemokrater utan rättsmedvetande? Är det så att rättsmedvetandet hos europeisk socialdemokrati har fått en fristad här i kammaren, eller är det inte snarare så att man kan ha ett starkt rättsmedvetande och just därför komma fram till att en kraftfull reaktion är nödvändig? Fröken Mattson säger: Men vad händer om vi reagerar så här mot alla orättfärdiga beslut som kan fattas? Ja, det här är inget beslut vilket som helst. Det här är ett försök att stegvis utstöta en medlem ur UNES CO. Något liknande har aldrig hänt förr. Därför kan vi gott reagera med metoder som vi aldrig använt förr. En unik diskriminering bör möta en unik reaktion. Herr Ericson i Örebro gjorde oss tjänsten att läsa in översättningen av den svenska röstförklaringen. Jag delar herr Siegbahns bedömning av den. Den röstförklaring som vi just lyssnade till var ju nära nog en ursäkt för vårt röstande. Man förstod oron inför Jerusalem, beklagade Israels hållning till bl.a. de heliga platserna osv. Det var ett anförande typiskt för den nya svenska inställsamheten mot arabstaterna. Vad har Israel gjort som skadat de heliga platserna i Jerusalem? För första gången sedan 1948 kan nu kristna, muselmaner och judar alla besöka sina heliga platser. Under åren 1949-1967 var ju Jerusalem en delad stad och ingen israelisk jude fick komma fram till Klagomuren. Det var också en del trassel för kristna pilgrimer att passera muren genom Jerusalem. Nu är det öppet för bekännare till alla de tre religionerna. I stället för det upprörande vanhelgandet av judiska gravplatser och synagogor under den jordanska tiden har vi i dag en utomordentlig pietet på de platser som är heliga för kristna, muselmaner och judar. Men den svenske delegaten i UNESCO försöker t.o.m. i en röstförklaring, när Israel delvis stötts ut ur UNESCO:s arbete, prångla ut några opportuna fördomar om israelisk ovilja att samarbeta om de heliga platserna.
Herr talman! Man kan naturligtvis skriva långa utskottsbetänkanden, men man kan också skriva korta. Vad vi i kulturutskottet gjort är att vi har hänvisat till vad utrikesutskottet anfört i detta ärende. Och då står det i vårt betänkande så här: ”Vad utrikesutskottet anfört i ärendet ger emellertid ett klart stöd för att man från Sveriges sida energiskt verkar för ett upphävande av den diskriminerande behandling som Israel utsatts för.” I utrikesutskottets betänkande står också att man har röstat emot det beslut som fattades. Kulturutskottet skriver: ”Med hänsyn till vad utrikesutskottet anfört och mot bakgrund av de kulturpolitiska intressen kulturutskottet har att bevaka delar kulturutskottet utrikesutskottets uppfattning —---.” Vad vill herr Ahlmark mer? Låt mig slutligen säga att jag tror att här kan ord och umgänge göra mer än de kronor som det föreslås att vi inte skulle sända.
Herr talman! Utrikesutskottets skrivning innebär ett fördömande av den majoritet inom UNESCO som genomdrev de två mot Israel diskriminerande besluten. På den punkten är vi helt överens. Vad oenigheten här gäller är, om vi med anledning av dessa två olyckliga beslut skall tillgripa ekonomiska sanktioner mot UNESCO. Och att välja den vägen tycker vi skulle vara djupt olyckligt. Vad sedan gäller frågan om utgrävningarna på territorium som Israel ockuperat tycker herr Siegbahn och herr Ahlmark att de är fullt i sin ordning. I det sammanhanget kanske det kan vara skäl i att citera vad Israels förste och klokaste ledare, David Ben Gurion, sade 1971, nämligen följande: ”Fred är Israels stora nödvändighet. Vi måste återvända till gränserna före 1967 ——-—- militärt lättförsvarade gränser - även om de är önskvärda — kan inte i sig själva garantera vår framtid. Verklig fred med våra arabiska grannar — ömsesidigt förtroende och vänskap — det är den enda sanna säkerheten.” När nu araberna uppfattar dessa utgrävningar i Jerusalem som en provokation — Jerusalem är den näst Mecka heligaste staden för islam — skulle man då inte kunna vänta sig litet större tillmötesgående från Israels sida? Vi har här lyssnat till två av motionärerna. Den tredje var i kammaren på förmiddagen men deltar inte i debatten. Det är herr Sundman. Han tycks ha påverkats av de argument som har framförts här, ty på kort tid har han lyckats inta tre skilda ståndpunkter i denna fråga. Den första återfanns i motionen av den 27 januari, den andra i utrikesutskottets yttrande den 4 mars, som herr Sundman var med om att justera, och den tredje redovisas i ett särskilt yttrande i kulturutskottet den 13 mars. Detta är troligen något av ett riksdagsrekord när det gäller snabba skriftliga positionsförflyttningar, och det är skada att inte herr Sundman har deltagit i den här debatten och förklarat sig.

Herr talman! Jag noterade att Sture Ericson inte sade någonting om det helt unika i diskrimineringen av Israel och inte heller om den kritik i sak som herr Siegbahn och jag har framfört när det gäller den svenska röstförklaringen i UNESCO. Beträffande citatet av Ben Gurion så är det något som inte alls handlar om arkeologi. Det gäller vilka gränser Israel skall ha. Det är en helt annan debatt. Herr Ericson förirrar sig alltså här in på andra områden i stället för att hålla sig till det som vi nu resonerar om. Och då kommer vi till utgrävningarna. Det är templet i Jerusalem som håller på att grävas fram och få någon form — åtminstone delar av det — 1900 år efter det att det förstördes. Det lades i ruiner år 70 e. K. Nu börjar vi ana hur det såg ut. Detta är ett arkeologiskt pionjärarbete, utfört i samverkan mellan judiska, muselmanska och kristna forskare. Det är icke förbjudet i någon internationell konvention. Tvärtom sker detta arbete i praktisk, intim samverkan på platsen mellan israelerna och den muselmanska administrationen av de två moskéerna ovanpå tempelplatsen. Avtalet mellan parterna har nyligen förlängts med ytterligare fem utgrävningsår. Vad som redan gjorts har kastat ljus över både judisk och arabisk historia i området. UNESCO har sänt flera experter till utgrävningsplatsen. De har samtliga betonat att utgrävningarna görs med den största varsamhet och pietet. Man går väster och söder om själva tempelplatsen och söker utifrån blottlägga delar av den s.k. Klagomuren. Men man går inte i i själva tempelplatsen, då skulle man komma in under de viktiga moskéerna på området. Det finns alltså inte någon som helst saklig grund för anklagelserna mot Israel. Tvärtom har vi alla anledning att känna tacksamhet för det som görs, därför att det ger oss en fördjupad kunskap om en plats och en epok som betytt så ofantligt mycket också för vår egen kultur och vår egen civilisation.

Herr talman! Herr Ahlmark säger att jag inte kommenterar de här besluten. Det kan möjligen bero på att herr Ahlmark är litet döv när vi debatterar frågor där Israel är inblandat. Vi fördömer de här besluten. Men vi ställer inte upp på att låta det fördömandet följas av ekonomiska sanktioner mot UNESCO. Låt mig ta ett exempel på vilka effekter sådana sanktioner kan få. Vi lyssnade i den utrikespolitiska debatten i onsdags till herr Gillström. Han talade om UNESCO:s insatser för specialundervisning av handikappade barn i u-länderna. Detta är någonting som Sverige verkade för i UNESCO. Skulle vi dra ned våra anslag till UNESCO skulle det alltså kunna drabba handikappade barn i u-länderna och inte få den minsta lilla effekt på de länder som herr Ahlmark är ute för att bestraffa.
Herr talman! Jag finner återigen att Sture Ericson inte diskuterar de utgrävningar som han tog upp en diskussion om. Om herr Ericson nu är så intresserad av att man hjälper barn i den fattiga världen, hade «han en bättre chans att göra det vid det tillfälle då vi röstade om vårt förslag om 500 milj.kr. mer till dem som i dag lever i akut svält och hunger. Det förslaget röstade herr Ericson emot.
Herr talman! Jag föreställer mig att jag inte behöver deklarera min grundinställning till det land, vars behandling i UNESCO är föremål för denna debatt. Jag skulle vilja kort göra två påpekanden. Jag vill först säga att jag förstår och i viss utsträckning delar de principiella betänkligheter som här har redovisats mot en nedskärning av det svenska anslaget till UNESCO. Men jag kan inte acceptera en del av de motiveringar för en sådan ståndpunkt som har anförts i utrikesutskottets yttrande till kulturutskottet. Där sägs i det sista stycket — med en glidning i formuleringarna som jag vill påtala — att nedskärningar i UNESCO:s budget som väsentligt hämmar organisationens verksamhet skulle gå ut över organisationens svagaste medlemmar. Jag kallar det för en glidning, därför att man i den sista meningen i det föregående stycket vill ge ett intryck av att det vi nu diskuterar skulle medföra en väsentlig nedskärning av anslaget till organisationens verksamhet. Det är, herr talman, alldeles uppenbart inte detta det är fråga om. Vad vi nu diskuterar är ett förslag om en nedskärning av sådana pro portioner att den på intet sätt behöver gå ut över organisationens svagaste medlemmar. Jag skulle tro att alla de som har någon erfarenhet av UNES CO:s verksamhet vet att den omspänner vida fält på ett ambitiöst — många menar alltför ambitiöst — sätt. UNESCO har sträckt ut sina nät över mycket vida samhälleliga verksamhetsfält. Det finns ingenting som säger att en tillfällig nedskärning av anslagen till UNESCO på något sätt skulle behöva gå ut över organisationens svagaste medlemmar. Inte minst det faktum att en lång rad internationellt kända vetenskapsmän och kulturpersonligheter har vägrat att samarbeta med UNES CO så länge detta generalkonferensens beslut kvarstår, vittnar om att det kan bli betydande svårigheter för UNESCO att genomföra sina program på kulturens och vetenskapens område så länge detta beslut har giltighet. Man kan beklaga detta, men det skall inte gå ut över dem som protesterar, utan det skall gå ut över dem som åstadkom detta majoritetsbeslut i UNESCO:s generalkonferens. — Det var mitt första påpekande. Det andra har karaktären av en vädjan. Beslutet innebär — det är vi alla eniga om i denna kammare — en allvarlig diskriminerande behandling av en medlemsstat i ett FN-organ. Det finns en betydande oro i olika kretsar i skilda länder för att det här beslutet kan få en prejudicerande betydelse och komma att upprepas i andra FN-organ. Den sortens agerande som förekom vid UNESCO:s konferens i höstas, herr talman, måste stoppas! Jag skulle vilja uttrycka det så att alla de — och därom är vi väl i denna kammare helt eniga —- som står bakom FN:s universalitetsprincip som ett av de grundläggande dragen i hela vårt internationella samfund och alla de som är vänner av Israel förenar sig i en förhoppning om att Sverige och svenska delegationer i alla FN-organ, inkl. FN:s generalförsamling, medverkar till att ett sådant handlingssätt icke kan upprepas.
Herr talman! Fru Thorsson har delvis förekommit mig. Jag skulle bara helt kortfattat vilja göra några tillägg. Herr Ericson i Örebro säger att det är beklagligt att man från Israels sida inte har förstått att det känns som en provokation att man fortsätter utgrävningarna. Det skulle enligt herr Ericson vara förklaringen till att man från svensk sida stödde dessa helt ogrundade påståenden. Det förvånar mig att man, r.är man sysslar med utrikespolitik, kan vara så naiv att man tror att det är utgrävningarna det är fråga om. Det här är ju politik! Araberna är helt ointresserade av dessa utgrävningar, som inte bara öppnar den israeliska och egyptiska historien utan har lika stort värde för bedömningen av den bysantinska och muhammedanska historien. Det har alla experter vittnat om, som herr Ahlmark just sade. Är det i den andan som Sverige kommer att verka för att få ett slut på diskrimineringen av Israel, att man tror på varje påstående och tror att det är uppriktiga kulturella synpunkter som förs fram, då ser jag inte med särskilt stora förhoppningar på den fortsatta verksamheten från regeringens sida. Sedan vill jag bara till herr Turesson säga att jag undrar hur han har läst UNESCO-stadgan. Om man under två år inte har betalat sina bidrag förlorar man rösträtten, sade herr Turesson. Nej, vi kan hålla på i 20 år att fatta sådana här beslut som innebär att UNESCO förlorar 0,2 "4. av sin budget utan att vi förlorar vår rösträtt.
Herr talman! Herr Siegbahn konstaterar att araberna är helt ointresserade av utgrävningarna, och han säger: ”Det här är ju politik!” Jag tror att ett sådant uttalande är ett tecken på en beklaglig okänslighet för den roll som religionen spelar i politiken i Mellersta Östern. Jerusalem är islams näst Mecka heligaste plats. Där pågår nu israeliska utgrävningar i omedelbar närhet av de heliga moskéerna. Detta har en politisk betydelse.
Herr talman! Israel skall sålunda aldrig ha rätt att göra utgrävningar och utforska sitt eget folks historia. Det är väl den slutsats man måste dra av herr Ericsons i Örebro uttalande.
Herr talman! Självfallet skall israeliska forskare få delta i sådana utgrävningar, men Jerusalems internationella status gör att sådana utgrävningar inte bör ske på det sätt som nu sker och som UNESCO fördömt.

Herr talman! Herr Danell har frågat mig i vilken grad jag anser att krigsplanläggningen och andra centrala uppgifter vid berörda myndigheter inom försvaret har blivit lidande på grund av förseningar, fördyringar och ändrade förutsättningar i samband med leveransen av försvarets år 1972 beställda stordatorer samt vilka åtgärder som jag avser att vidtaga för att motverka konsekvenserna av de uppkomna problemen. Regeringens beslut att datorerna Bertil och Cecilia skulle upphandlas hos Datasaab berodde bl.a. på att man önskade stödja svensk dataindustri i ett läge där ett resurskrävande utvecklingsarbete redan hade påbörjats. Vid denna tidpunkt fanns det inte någon anledning att ifrågasätta Datasaabs möjligheter att ta fram datorer med avtalade prestanda inom föreskriven tid. Olika omständigheter, t.ex. förseningar från underleverantörers sida, har dock medfört att de avtalade leveranstidpunkterna har förskjutits. Den dator som nu har levererats är den första i Datasaabs D 23-serie. Interpellantens beskrivning av de skador som drabbat försvarsmakten genom leveransförseningarna är åtskilligt överdriven. Inga projekt har försenats så mycket som två tre år genom leveransförseningarna. Enligt vad jag har inhämtat från berörda myndigheter har inte heller några projekt lagts ned eller planeras bli nedlagda av denna orsak. Förseningarna har bara berört en del av arbetet med att utveckla nya datasystem, nämligen testfasen. Befintliga system har kunnat köras utan inskränkningar. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att förseningarna inte har orsakat någon försämring av krigsplanläggning och andra väsentliga uppgifter inom försvarsmakten. Däremot har en viss fördröjning skett av planerade förbättringar. 217 De av interpellanten påtalade fördyringarna för försvarsmakten får bedömas bl.a. mot bakgrund av det avtal som statskontoret före jul slöt med Datasaab. Genom detta avtal kompenseras försvaret i väsentlig mån för fördyringar, inklusive uteblivna rationaliseringsvinster. Interpellantens bedömning av de senares storlek är inte realistisk. Det D 23-system som levererades i början av februari är f. n. föremål för leveransprov. Om systemet har godtagbara prestanda behöver inte några särskilda åtgärder vidtas. Det finns beredskap hos försvarets rationaliseringsinstitut och övriga berörda myndigheter för det fall att leveransproven inte kan godkännas.

Herr talman! Jag vill först tacka försvarsministern för svaret på min interpellation. Bakgrunden till mina frågor om resultatet av det köp av stordatorer som regeringen gjorde hösten 1972 är att många av de frågetecken som fanns redan innan köpet tycks ha besannats och förstärkts. Naturligtvis kan man alltid säga att datatekniken är så pass komplicerad att om något misstag vid köp av datorer görs så är det förståeligt, bara av det skälet. Jag kan dock inte acceptera att allvarliga missgrepp som rör för landet väsentlig verksamhet, såsom i det här fallet försvarets krigsplanläggning m.m., bara passivt registreras med följd att missgreppen kan återupprepas.

Efter statskontorets ställningstagande utbröt debatt om det verkligen var lämpligt att ett internationellt företag skulle sälja maskiner till en så central verksamhet som det var fråga om. Många hävdade att det var riktigare att stötta uppbyggnaden av en svensk dataindustri. Tiden gick, och det gjordes en rad uppvaktningar hos berörda statsråd. Datasaab, som var den enda tänkbara svenska dataindustrin, lyckades under tiden presentera en ny maskin som skulle kunna ta upp konkurrensen med de etablerade dataföretagen. Statskontoret fick uppdrag av regeringen att utföra tester för att se efter om försvarets krav tillgodosågs i den nya maskinen. Utan någon jämförelse utförd med konkurrenternas maskiner uttalade statskontoret att Datasaabs produkt uppfyllde de ställda minimikraven trots att inte alla delar hunnit penetreras. Man konstaterade att det fortfarande fanns ”utrymme för förbättringar”. Ekonomiskt var fortfarande efter en del justeringar den först utvalda IBM-produkten ca 10 milj.kr. billigare än Datasaabs produkt. Med risk för avsevärda fördyringar, viss osäkerhet vad beträffar kapaciteten hos den svenska maskinen på grund av tidsbrist i testerna beslöt regeringen Nr 44 vid en tidpunkt som ungefär överensstämde med leveransdagen för de Fredagen den först avtalade maskinerna att Datasaab skulle få utföra leveransen. 21 mars 1975 För någon månad sedan kom då den första datamaskinen —- som egentt = ligen skulle ha varit den andra — på plats nästan två år senare än vad Om försvarets inköp den första leverantören lovat och ett halvt år senare än Datasaabs egna av datorer utfästelser. Den maskin som skulle ha levererats den 1 april 1974 har ännu inte settstill, och på statskontoret vet man i dag inte när den kommer. Utgår jag från vad som hänt är det självklart att en rad orosmoln tycks finnas litet varstans, och framför allt verkar det som om långt ifrån sista ordet är sagt även vad beträffar den nu levererade maskinen i denna stora affär, som i alla fall i första hand rör sig om ca 15 milj.kr. Det är därför som jag nu frågat försvarsministern hur försvarets verksamhet skadats av allt trassel som varit och är samt vad statsrådet ämnar göra för att mildra problemen. I statsrådets svar kommenteras mina påståenden såväl om fördyringar som om förseningar som uppstått i dataaffären samt de effekter som dessa kan ha fått. Statsrådet konstaterar till att börja med att det, då regeringen beslöt att maskinerna skulle köpas av Datasaab, inte fanns någon anledning att ifrågasätta leverantörens möjligheter att ta fram datorer med avtalade prestanda inom föreskriven tid. Regeringen borde ha känt till den stora osäkerhet som statskontoret kände inför köpet av Datasaab. Exempelvis när testningen utfördes — det skedde i tidsnöd — beskrev man i en promemoria från statskontoret, daterad den 28 augusti 1972, läget så här: ”En väsentlig del av utredningen måste utgöras av en prestandabedömning. Utgångsläget för en sådan var unik. Ingen möjlighet fanns att före hösten 1973 utföra testkörningar på en D 23-utrustning” — som alltså var den aktuella maskinen. ”Samma testsats som användes under föregående års utredningsarbete kördes i stället i sin helhet på en D 22” - en gammal maskin. ”De utförda beräkningarna gav vid handen att D 23 borde kunna uppfylla de krav på grundprestanda som uppställts.” Regeringen borde också ha känt till att Datasaab till skillnad mot sin konkurrent inte hade några färdiga maskiner att presentera. Man satsade i regeringen således på ett dataprojekt, om vilket man då inte visste något om uthållighet, tidigare verksamhet etc.

Beträffande min i interpellationen gjorda beskrivning av skador förorsakade av leveransförseningen anser försvarsministern den vara ”åt 219 skilligt överdriven”. Inget projekt har försenats så mycket som två tre år, hävdar statsrådet. För att titta på facit, bakgrundsmaterialet, har jag gått tillbaka till ett offertunderlag som utsändes av försvarets rationaliseringsinstitut den 16 oktober 1970. Av det framgår att exempelvis flygmaterielförvaltningens system skulle ersättas med nytt system genom Cecilia-maskinen i början av 1973 och armé och marinförvaltningens system under 1973 men även 1974. Eftersom Cecilia, den första maskinen, just levererats och ännu inte genomgått godkänt leveransprov och till sist faktiskt inte fått sin sista komponent som väntas i augusti, kan ju dessa system med all säkerhet bli upp emot två och ett halvt år försenade. Det finns fler exempel. Således tycks statsrådets slutledning, att förseningarna inte förorsakat någon försämring av krigsplanläggningen eller av några andra centrala uppgifter inom försvarsmakten, vara litet väl svagt motiverad. I synnerhet som statsrådet konstaterar att fördröjning av planerade förbättringar trots allt skett. Det är givet att krigsplanläggning som redan är utförd inte skadats av de förseningar som uppstått, och detta har jag ju heller inte påstått. Det intressanta är dock att arbetet med den fortlöpande krigsplanläggningen och överförande av denna till ett smidigare system allvarligt skadats och hindrats genom att satsade och planerade resurser ännu inte kommit till användning. Av de hundratals datasystem som är utarbetade är det bara ett enda som satts i produktion i Arboga. Min uppfattning är att försvarsministern i denna situation måste ha gjort eller kommer att göra någonting för att mildra problemen. Vad sedan gäller de fördyringar, som jag nämnt i min interpellation, måste jag understryka att jag har tagit upp den förlust som är mätbar i gjorda utredningar och som endast gäller myndigheternas extra arbetsinsatser med anledning av de problem som uppstått med Saableveransen. Denna förlust är 10 milj.kr. Går man sedan in i FRI:s rationaliseringsplan och letar upp de satsningar som gjorts hittills, vars vinster man inte kan hämta in förrän åtskilliga år senare än vad man en gång tänkt sig, så är det lätt att närma sig — som några påstår men som jag inte vill säga är helt korrekt — niosiffriga belopp. Statsrådet nämner sedan den kompensation som försvaret kommer att få för sina förluster genom det avtal som runt årsskiftet slöts mellan statskontoret och Datasaab om ytterligare maskiner till ett pris som är 5 miljoner lägre än gällande priser. För det första skulle det vara intressant att höra vad statsrådet uppskattar aktuella förluster till i sammanhanget. Vad är det man skall kompensera? För det andra måste jag säga att det väl är att ta i en smula när statsrådet i sitt interpellationssvar säger att försvaret kompenserats genom det slutna avtalet, eftersom det faktiskt är så att avtalet först måste godkännas av regeringen, och vad jag förstår så vet vi inte när det sker och kanske inte heller om det sker. För det tredje kan jag inte förstå att det är någon bra kompensation att köpa ytterligare två maskiner när man haft så mycket problem förut med ma skiner från samma säljare. Det är som att gå till affären för att byta Nr 44 en tidigare köpt för liten kostym och i stället för byte eller pengarna Fredagen den tillbaka bli erbjuden ännu en kostym i samma storlek men för halva 21 mars 1975 priset. Innan jag lämnar frågan om försvarets förluster med anledning av da — Om försvarets inköp taköpet kan jag inte undgå att nämna några rader i ett ganska färskt = av datorer brev från statskontoret till Datasaab den 15 november 1974. Där framgår det att avtalade prestanda för Ceciliamaskinen tidigast skulle kunna uppnås hösten 1975 och att det krävs ”kraftfulla åtgärder” för att begränsa ytterligare olägenheter och skador.

De mildras en aning ekonomiskt sett, men olägenheterna i verksamheten försvinner inte. Beträffande det sista som statsrådet nämner i sitt svar måste jag även där ställa en fråga. Statsrådet säger nämligen att det nu finns beredskap hos försvarets rationaliseringsinstitut och hos övriga myndigheter för det fall att leveransproven av Cecilia inte kan godkännas. Skall vi tolka detta som en brasklapp? Går det så dåligt med denna maskin inför dess kommande ytterst viktiga uppgifter att man kan vänta på någon radikal lösning på det över tre år gamla problemet med leveransen av försvarets datamaskiner? Men framför allt vore det av intresse att höra vad den här beredskapen går ut på. Skall staten kräva att köpet skall gå tillbaka, eller vad är på färde? Herr talman! Frågetecknen och även utropstecknen är många kring försvarets dataköp. Visst är det bra att stödja utvecklingen av svensk industri, och visst är det bra att svensk industri i första hand får beställningar av materiel till försvaret. Men detta får ju aldrig dras så långt att man riskerar genomförandet av väsentliga uppgifter inom vårt svenska försvar för att man tror och hoppas — som i detta fall — att kunna bygga upp en dataindustri i mördande konkurrens med internationella jättar. Man skall inte heller glömma bort det som bl.a. överbefälhavaren understrukit i olika sammanhang, nämligen att det är ur beredskapssynpunkt tvivelaktigt att köpa en datamaskin som bara produceras i en högst begränsad upplaga — möjligheterna att utbyta en förstörd maskin i krigsläge är självklart ytterst begränsade. Än allvarligare har det ju nu blivit genom att Datasaab, enligt tidningsuttalanden av företagsledningen, inte längre tycks fortsätta marknadsföringen och produktionen av de stora datamaskinerna. Ur beredskapssynpunkt är detta inte bra. Möjligheterna 221 att kunna utveckla systemen i Cecilia och Bertil försvinner också, och det blir en död produkt, vilket naturligtvis kan orsaka stora förluster i framtiden då nya köp måste aktualiseras tidigare än planerat. Sammanfattningsvis: 2. Jag har påvisat allvarliga verkningar trots allt på krigsplanläggningen. Jag ställer åter frågan: Har statsrådet gjort någonting åt de problem som har dykt upp eller avser statsrådet att vidta några åtgärder? 3. Det talas om beredskap inför eventuella överraskningar efter det leveransprov som nu är aktuellt. Vilka beredskapsåtgärder avses? 4. Beredskapssynpunkten inför det faktum att det finns så få maskiner av det märke som försvaret nu skall få och därmed ringa möjlighet att byta ut utslagna maskiner under krig: Hur bedömer försvarsministern beredskapssynpunkten, den synpunkt som ÖB tidigare utsagt och som nu förstärks i och med att leverentören har anmält att produktionen på sikt skall upphöra av den maskinmodell som försvaret har? Vilka åtgärder anser statsrådet behövliga i denna situation?

Herr talman! Jag vill gärna säga att det är riktigt att man kritiskt skall granska försvarsbeställningar av olika slag. Jag var visserligen inte med när denna beställning gjordes, det var min företrädare som gjorde den. Men jag kan försäkra herr Danell att jag vid flera tillfällen under den relativt korta tid jag har varit försvarsminister har ställts inför ett val när vi haft att göra en beställning. Skall beställningen läggas inom landet eller skall vi välja ett anbud utifrån? Det finns mycket stora förhoppningar och förväntningar att vi inom försvaret skall beakta ett vidare samhällsintresse. Om det finns realistiska möjligheter att räkna med att produkten kan framställas inom landet föredrar man detta. Det finns goda skäl för det just när det gäller försvaret, eftersom vi vid åtskilliga materielbeställningar har att tillse att vi själva kan producera det som erfordras. Herr Danell kanske skulle vilja göra ett undantag just för området datamaskiner, men jag vill erinra om situationen när maskinen beställdes. Jag kommer väl ihåg hur det var när min kollega Sven Andersson tog detta beslut. Det var stora förväntningar och ett mycket starkt önskemål att vi inom landet skulle kunna följa med i utvecklingen och att vi inte redan i förstone skulle ge tappt när det gällde att erbjuda alternativ till vad som fanns att välja på utifrån. Efteråt kan man naturligtvis tvista om huruvida prövningen var tillräckligt noggrann, men det tror jag aldrig vi kan få klarhet i. Vi vet inte heller hur det skulle ha gått om vi valt ett annat alternativ. Nu har jag gett svar på herr Danells frågor, och det går ut på att det har uppstått förseningar. Det erkänns. De åtgärder som vidtagits är förhandlingar för att staten skulle få kompensation för de förluster som kan ha vållats. Herr Danell frågar efter beloppen, och jag har fått den uppgiften att man totalt kan räkna med en förlust på 9 milj.kr. Det — Nr 44 har varit utgångspunkten vid förhandlingarna. Som så ofta vid sådana Fredagen den förhandlingar har kraven inte kunnat tillgodoses, men man har fått en öT-marsi1975 kompensation för 7 milj.kr. Jag tror vi får reducera denna fråga till == att gälla relativt rimliga förluster. Om försvarets inköp Det är alldeles för tidigt att ha någon mening om huruvida det beslut — av datorer som fattades var riktigt eller ej. Vi måste ha ett visst tålamod när det gäller utveckling av ny industriell verksamhet i vårt land och inte döma ut den, även om man i förstone kanske inte lyckas så väl som man hade önskat. Jag vet inte hur jag skall uppfatta herr Danell när han säger att jag har lagt in en brasklapp. Jag vill inte beteckna det så. Det vore väl helt felaktigt av mig att stå upp här i dag och ha en bestämd mening om hur försöken skall utfalla. Det vore fullständigt oriktigt, eftersom jag väl vet att det behövs en viss tid, sedan maskinen nu har blivit monterad och kommit på plats, innan man kan få ett besked om hur denna maskin fungerar. Herr Danell måste ha förståelse för att det inte är möjligt för mig i dag att ge besked om det, utan det får vi rimligtvis låta anstå till längre fram. Det är klart att herr Danell har brått i denna fråga och tydligen till varje pris vill göra gällande att det skulle vara en felbedömning. Jag för min del föredrar att säga: Sedan jag nu har redovisat de förluster som har konstaterats — och det är inte jag som har gjort de beräkningarna, utan de har gjorts av försvarets rationaliseringsinstitut — har vi, menar jag, som det hela ser ut f.n. inte anledning att beteckna det här som ett misslyckande. Herr Danell vill att jag skall ge bättre besked om exempelvis beredskapen. Jag har i mitt svar talat om att några försämringar inte skett i fråga om beredskapen, utan att vi har fått lov att skjuta på vissa förbättringar som vi hade räknat med att göra. Jag bedömer det emellertid på det sättet att det inte bör vara fråga om några olägenheter som det är omöjligt för oss att reparera. Det kan bara vara tal om en viss förskjutning i tiden. Och inte minst när man sysslar med försvarsfrågor får man vänja sig vid att allting inte går att realisera omedelbart utan att man får arbeta med ett mer långsiktigt mål. Herr talman! Jag har självfallet inte haft möjligheter att på det här stadiet lämna uppgifter om den försöksverksamhet som pågår just nu, utan det får rimligtvis anstå till längre fram. Jag vet inte om jag skall uppfatta herr Danells inlägg som representativt för hans partis syn på de här frågorna. Det vore rätt bra om jag fick besked om huruvida vi när det gäller bedömningar beträffande försvarsmaterialet uteslutande skall hålla oss till de rent ekonomiska faktorerna - såsom de föreligger i en offert — eller om det finns något handlingsutrymme som gör det möjligt att se de här frågorna i ett vidare perspektiv. Det skulle vara ganska angeläget för mig att få besked om det.
Herr talman! Som ledamot på sin tid i dataindustriutredningen var jag i någon mån inblandad i den diskussion som ledde fram till beslutet att Datasaab skulle tilldelas beställningarna på försvarets två datorer Bertil och Cecilia. Jag tillhörde dem som på det stadiet förordade att Datasaab skulle få den här ordern. Det är helt klart att industripolitiska bedömningar vid den tidpunkten spelade in, och det har också försvarsministern understrukit här i dag. Sådana bedömningar förelåg alltså bl.a. när ärendet avgjordes på regeringsnivå i oktober 1972. Det var också en bred politisk uppslutning bakom det beslutet, och mig veterligen låg knappast några moderater bakom protester mot det avgörande som då träffades — att man skulle ge svensk dataindustri en chans. Alla var dock på det klara med att beslutet innebar ett visst mått av risktagande, och det är klart att det togs också bl.a. mot bakgrund av behovet att stötta upp ett utvecklingsarbete för en i viss mening ny generation av medelstora datorer av svensk tappning. Situationen var då, 1972, i ett läge som innebar ”nu eller aldrig”. Därför var det litet svårt för de ansvariga myndigheterna — speciellt om hänsyn skulle tas också till industripolitiska och försvarspolitiska bedömningar — att säga ett blankt nej. Man måste också beakta — när det här svenska företaget uppfyllde de krav som ställts upp enligt statskontorets redovisning — att man kunde göra svensk industri en stor tjänst. Man kunde göra en stor industripolitisk insats. Det var väl också därför den politiska uppslutningen var så stark kring det här beslutet. Nu har vi förflyttat oss några år framåt i tiden, och vi kan läsa litet mer i facit. Vi kan då konstatera att försvaret har orsakats vissa problem. Det har förekommit förseningar och extra kostnader, och projektet har därigenom också blivit dyrt för Datasaab eftersom, helt naturligt, krav gjorts gällande mot dem. Det är väl å andra sidan inget tvivel om — och det har också belysts av försvarsministern — att interpellanten ger en mycket överdriven bild av de svårigheter och kostnader som det varit fråga om. Han manar i sin interpellation fram en bild av bestående skador. Går man tillbaka till handlingar som finns tillgängliga, kan man ändå konstatera att det knappast kommer att bli fallet. Det finns väl skäl att anta att de maskiner som levererats, när den slutliga utvärderingen görs i år, i stort sett kommer att klara de kravspecifikationer som har utarbetats. Försvaret kommer säkerligen, om än efter en del bekymmer, att få datorer som fyller sin uppgift. Vad jag nu sagt var inte den egentliga anledningen till att jag begärde ordet i denna interpellationsdebatt utan det var den industripolitiska aspekten. Vid sidan av att försvaret får de datorer som de behöver för att fullgöra sina uppgifter är denna fråga också intressant ur industripolitisk synpunkt. I det avseendet måste man naturligtvis ställa kraven högre, eftersom meningen var att starta en verksamhet innefattande för säljning av datorer bl.a. utomlands, även till civila kunder. Kraven med = Nr 44 tanke på framtida order måste ju ställas väsentligt högre än när det gällde Fredagen den att under pressande förhållanden uppfylla villkoren i en redan lämnad 21 mars1975 beställning. Sjal kor nils N ie Vi bör nog i dag göra det konstaterandet att det i ett litet land som Om försvarets inköp Sverige med en liten datorindustri är problematiskt att göra satsningar av datorer på utvecklingen av stora generella datorer. Vid en bedömning i efterhand framstår dessa inte som de objekt som svensk datorindustri har de största möjligheterna att konkurrera om i framtiden.

Men för detta fordras ett tillmötesgående från alla delar av svensk datorindustri. Ur försvarspolitisk synpunkt är det min bestämda uppfattning att satsningen på Datasaab när det gäller Bertil och Cecilia mycket väl kan rättfärdigas. Industripolitiskt kan vi dra den lärdomen av detta arbete att svensk datorindustri, om den skall konkurrera på internationella marknader, i första hand bör satsa på speciella tillämpningar. Dessutom bör vi kunna dra den slutsatsen att den lilla datorindustri som vi har i vårt land bör samordna sina resurser. I en sådan process bör också staten kunna medverka aktivt genom att tillskjuta resurser. Då kan vi få en fin, framtidsinriktad och expansiv datorindustri i vårt land. Just nu måste man tyvärr konstatera att läget är litet oklart. F. n. skördar i varje fall vissa delar av svensk datorindustri knappast några större framgångar på det internationella planet.
Herr talman! Herr Pettersson i Lund var ju ledamot av dataindustriutredningen, och den blev tillfrågad men konstaterade att den inte ville ta ställning i det här ärendet. Uppenbarligen betraktade utredningen inte några ställningstaganden som självklara. Skall det f. ö. vara så, herr Pettersson i Lund, att när vi gör datamaskiner för export och skall gå ut i den internationella konkurrensen skall vi minsann ställa högre krav, men när det gäller det svenska försvarets krigsplanläggning och en rad andra viktiga ting — som jag nämner i min 225 interpellation — skall vi inte ha så höga krav? Den teorin ger jag faktiskt inte särskilt mycket för. Till försvarsministern vill jag säga, att det naturligtvis är lätt att i efterhand fördöma en åtgärd som har visat sig vara felaktig. Vi är ju uppenbart överens om att det är allvarliga förseningar och fördyringar som har skett. Visst skall vi — som jag nämnde i slutet av mitt första anförande — satsa på att bygga upp svensk industri, även när det gäller försvarsbeställningar, men det här är ändå ett utomordentligt komplicerat fall. Vi gick ju in med order till en industri som ännu befann sig i barnaåren, en industri som inte kunde presentera en användbar produkt. Man hade över huvud taget inte sett maskinen fungera; den fanns på papperet på ett skrivbord, men mer var det inte fråga om. Att då satsa 15 milj.kr. på att köpa två maskiner är ett handlingssätt som jag faktiskt inte tror på. Naturligtvis skall vi ha vida perspektiv, men i sådana här ytterligt viktiga frågor tror jag att vi måste gå litet försiktigare fram. Vi bör också vara medvetna om — jag har nämnt det tidigare — att rader av frågetecken sattes ut av statskontoret och överbefälhavaren, för att nämna några, just inför ett eventuellt köp av de här maskinerna från Datasaab: det redovisades för dålig kapacitet, kostnaderna var höga m.m., m.m. Man skall visa tålamod vid ny industriell utveckling, sades det nyss. Visst skall man göra det, men situationen nu är ju den att hela denna produktion skall läggas ned, om man får tro informationschefen på Datasaab, som har uttalat sig i tidningarna i Östergötland. I andra sammanhang har det talats om att i vilket fall som helst skall marknadsföringen av maskinerna upphöra. Då har vi ju inte vunnit någonting, utan det är bara en väldig massa pengar som har gått rakt ut. Inte ens de bestämmande själva i den koncern som står för produkten har ju använt den i sin egen verksamhet, vilket väl säger nog. Jag vill understryka att jag med min interpellation inte är ute efter att man skall sätta någon stämpel på leverantören av maskinerna eller att 'statsrådet skall vidta en rad åtgärder mot företaget. Sådant är för mig helt ointressant. Det väsentliga är att man kommer till rätta med de problem som har uppstått i krigsplanläggningsarbetet och i samband med andra viktiga uppgifter, som har blivit starkt lidande av de långvariga förseningarna på över ett par år och de höga kostnader som är aktuella i sammanhanget. Jag nämnde 10 milj.kr. som en minimiförlustsiffra, eftersom det är vad som har uppgivits för mig av berörda myndigheter. Detta är vad extra arbetsinsatser har kostat under den här tiden. Men det blir betydligt större summor, om vi räknar med framflyttade förväntade vinster av den rationalisering som dessa datamaskiner skulle innebära. Det sades att min interpellation gav sken av att det skulle ha uppkommit bestående skador för försvaret. Det är det självfallet inte fråga om. Vad jag efterlyste var exempel på åtgärder för att rätta till det som nu har hänt. Det är det väsentliga. Jag skulle i det sammanhanget återigen vilja fråga: Vad anser för Nr 44 svarsministern om den uppfattning som överbefälhavaren tidigare har Fredagen den uttryckt och som nu förstärkts, nämligen att det är allvarligt att försvaret 21 mars 1975 i en central verksamhet har en modell på sina datamaskiner som finns LL i mycket begränsat antal? Vad händer i ett krigsläge om några av dessa — Om försvarets inköp maskiner blir utslagna? Detta är någonting som aktualiserades 1972 av = av datorer överbefälhavaren, och nu när produktionen skall läggas ned har det ytterligare understrukits. Herr talman! Till sist skulle jag vilja säga att man inte får gå alltför snabbt fram när man skall stötta en ny industriell utveckling. Jag har här i min hand ett preliminärt avtal som skrevs under av dåvarande statssekreteraren i försvarsdepartementet och chefen för Saab. Man sade där att förutom de maskiner som man hade beslutat sig för i oktober 1972 skulle man träffa preliminär överenskommelse om ytterligare två maskiner. Det intressanta är att två dagar innan konseljen beslöt att man skulle köpa maskiner av Datasaab, skrev statssekreteraren detta preliminära avtal om köp av ytterligare maskiner. Man hade uppenbarligen förfärligt bråttom, och det tror jag alla har förlorat på i den här affären. Det hela blir inte bättre av att man skrev ett definitivt avtal i frågan en månad senare. Jag har försökt finna något regeringsbeslut bakom detta avtal, och jag har varit i kontakt med alla berörda myndigheter, men jag har inte funnit något sådant beslut. Avtalet är inte ens diariefört. På Datasaab säger man emellertid att avtalet är en realitet, och det är detta avtal som är bakgrunden till att ytterligare maskiner nu skall komma från Datasaab. På statskontoret säger man att det är ett ointressant avtal, och på försvarsstaben hade man glömt bort det. Den inblandade statssekreteraren har i tidningar uppgivit att det här var någonting som man skulle ta hänsyn till vid kommande leveranser. Jag nämner detta bara som ett exempel på att man, som jag tycker, har gått litet för snabbt fram när man skulle stötta en ny industriell utveckling.
Herr talman! Jag tror att jag litet bättre känner till de diskussioner som fördes i dataindustriutredningen än vad herr Danell gör. Den diskussion som vi förde där innebar ändå att man med tillfredsställelse såg att Datasaab tilldelades denna order. Bakgrunden var då bl.a. att man befann sig i en situation där man hade att avgöra om vi skulle ge detta svenska företag chansen att gå vidare på denna väg. Det är klart att även dataindustriutredningen var införstådd med att det var ett visst risktagande, men det är det alltid vid den här typen av upphandlingar. Det är inget nytt för försvaret, eftersom oerhört mycket, för att intet säga det mesta, av försvarets upphandlingar har att göra med utvecklingsarbete. Den teori som herr Danell nu för fram, att man bara skall upphandla 227 färdiga produkter, tror jag inte ens försvarets företrädare är beredda att skriva under på. Sedan var det också viktigt ur industripolitisk synpunkt att få klarhet i om det här skulle kunna bli en framtidsprodukt för svensk industri. Nu vet vi att det blivit vissa problem för försvaret — det har uppstått förseningar. Men det har inte förekommit i den omfattning som herr Danell försöker påvisa i sin interpellation. Dessutom har försvaret fått kompensation i olika former från Datasaab. Man kan också vara övertygad om att det hela kommer att fungera så småningom =— det är i alla fall min uppfattning. Det är nog också en riktig bedömning att detta naturligtvis inte innebär att Datasaab i någon större utsträckning skall kunna gå ut och sälja dessa datorer. Men det betyder inte att försvaret kommer att bli lidande. Den order som man nu håller på att arbeta med kommer man att föra i hamn. Det visar sig emellertid att denna produktlinje kommer att bli något av en återvändsgränd ur exportpolitisk synpunkt. Det för fram till den slutsats som jag i annat sammanhang har redovisat, nämligen att svensk datorindustri inte bör satsa på den här typen av generella datorer. Företagen bör satsa på speciella tillämpningar och de bör samordna sina resurser. Det var bakgrunden till mitt inlägg här i dag. Och den viktigaste slutsatsen av herr Danells interpellation är alltså att det bästa som kunde hända inom svensk datorindustri vore att företagen samordnade sina resurser på olika sätt. Endast därigenom har vi möjligheter att på sikt få ha kvar en livskraftig svensk datorindustri. Det var vad jag menade när jag sade att om herr Danells interpellation kan bidra till en utveckling i den riktningen så tror jag att han har gjort en större insats än när han i första hand har koncentrerat sig på de problem som försvaret nu har med installationen av Bertil och Cecilia. Jag hoppas att herr Danell förstår mitt inlägg något bättre nu än han gav intryck av att göra i sin första replik.
Herr talman! Jag har med intresse lyssnat på herr Petterssons i Lund mycket sakkunniga och intressanta redogörelse för situationen både som den var och som den nu är när det gäller datorer av den här typen. Jag kanske inte efter den redogörelsen har anledning att just i det avseendet göra några ytterligare uttalanden. Jag vill bara upprepa vad jag tidigare sade, att jag tror att det är för tidigt att anse att man har den fullständiga bilden klar för sig. Vi bör i varje fall vänta till dess att proven har genomförts. Skulle det vara så olyckligt att denna maskin inte kan ta fram det material som man önskar med den precision som man begär osv., så är det ju att beklaga. I så fall har satsningen tydligen varit mera felaktig än vad vi i dag har anledning att räkna med.

Jag har frågat mina medarbetare här, men vi har i varje fall inte hört någonting av ÖB i dessa sammanhang. Vad han sade 1972, när det skulle göras en beställning, känner vi väl till. Men att han sedan skulle ha haft någon mening om att detta varit till skada för försvaret har jag inte hört, utan här måste herr Danell ha fått en felaktig uppgift, i varje fall har jag som sagt inte fått något uttryck för detta. När jag ställde en fråga här gjorde jag det inte — det vill jag försäkra - för att på något sätt vara elak, utan det är för mig ganska viktigt att få klargjort huruvida herr Danells inlägg så att säga förebådar en speciellt typisk inställning när det gäller försvarsbeställningar i framtiden. Jag har anledning att fråga det därför att vi under våren får lov att ta ställning i ärenden av precis samma karaktär som denna. Och där rör det sig dess värre inte om så begränsade belopp som det trots allt gäller i detta fall, utan där kommer vi upp till helt andra tal. Och då är frågan naturligtvis denna: Skall vi våga satsa på en svensk tillverkning, eller skall vi ta det som erbjuds utifrån? Jag har tidigare utvecklat den här saken och framhållit att vi inte alltid kan lita på en offert från annat land, den må vara hur väldokumenterad som helst. Vi kan ändå inte vara helt säkra på att vi får en riktig produkt. Men i sådana lägen där det är mycket stor skillnad på att satsa på svensk industri eller att köpa utifrån är det givetvis mycket viktigt för mig att veta om det som nu förekommer förebådar en ny och speciellt kritisk inställning i de här frågorna. Herr talman! Detta var vad jag hade anledning att ytterligare tillägga.
Herr talman! Först några ord till herr Pettersson i Lund. Vad man diskuterade i dataindustriutredningen må vara en sak, men vad jag konstaterade var att i skrivelse av den 16 oktober 1972 förklarade utredningen att man inte ville avge något yttrande i frågan. Det var det som jag nyss framförde. Sedan upprepade herr Pettersson att de förseningar som jag talat om i min interpellation inte är korrekt återgivna. Då vill jag hänvisa till 229 vad jag sade i mitt första anförande, där jag också gav exempel på förseningar på två, två och ett halvt eller tre år. Det tycker jag är nog så allvarligt. Om vi inte tror på varandra, så kan vi ju se på det material som jag har här i min bänk, bl.a. offertunderlag och rationaliseringsplan från försvarets rationaliseringsinstitut (FRD. Naturligtvis kan vi här ha en näringspolitisk diskussion, men om det hade varit min avsikt, så hade jag ställt min interpellation till industriministern, inte till försvarsministern. Det är också därför som jag här har talat så mycket om krigsplanläggning, inte om huruvida vi skall ha en svensk eller internationell dataindustri som dominerar denna marknad. Jag vill bara helt allmänt säga att det vore oerhört glädjande om vi hade en stark och kvalitativt högtstående svensk dataindustri. Det är bara det att när man alltför snabbt fattade beslutet i denna viktiga fråga 1972 så hade vi inte tillgång till någon sådan svensk dataindustri. Men till den saken återkommer jag litet längre fram. Beträffande beredskapssynpunkterna vill jag förklara mig litet. Vad jag sade förut var att överbefälhavaren i ett brev den 10 oktober 1972 skrev: ”Under de olika faserna av ärendets handläggning har även beredskapssynpunkter framförts av de militära myndigheterna. Dessa har berört betryggande tillgång till reservanläggningar för krigsdrift samt säkerhetsoch sekretessproblem. Även krav på maskinleverantörernas kunskaper om militära system och förmåga att ge assistans vid utvecklingen av bl.a. operativa system har framförts.” Efter denna tidpunkt finns inte, såvitt jag vet, några skrivelser från överbefälhavaren — på den punkten har försvarsministern rätt. Men redan då sade han att det uppenbarligen vid ett krigstillstånd kommer att råda brist på maskiner av samma märke som försvaret har, och det har ju understrukits att tillståndet bara har förvärrats i och med att Datasaab meddelat att man tänker lägga ned sin produktion. Det var det jag menade, men det var kanske litet otydligt framfört av mig tidigare.

Då tycker jag att man har haft litet för bråttom, när man har skrivit på sådana papper. Än så länge har jag inte funnit något regeringsbeslut i frågan. Men trots detta menar alltså Datasaab att det är från detta avtal man har gjort den senaste överenskommelsen med statskontoret om nya maskiner till försvaret. Beträffande den principiellt viktiga frågan som försvarsministern tog upp vill jag understryka att det inte skall finnas några frågetecken för Nr 44 moderata samlingspartiets inställning till att stödja svensk industri och Fredagen den svenskt näringsliv, allra minst när det gäller försvarsbeställningar. Men 21 mars 1975 jag har här givit exempel på en beställning som regeringen fattade beslut = om trots att alla myndigheter som var inblandade — såväl överbefälha — Om försvarets inköp varen som statskontoret, som utförde alla tester och bedömde både ekoav datorer nomi och kvalitet — var emot det som skedde. Statskontoret fick aldrig göra någon jämförelse mellan den maskin som regeringen sedan bestämde sig för att beställa och de andra maskiner som fanns på marknaden utan fick bara ta ställning till om denna maskin uppfyllde minimikraven. Detta tycker jag är allvarligt. Jag vet att vi har många försvarsbeställningar framför oss, och vi kommer att göra allt vad vi kan för att de skall läggas hos svensk industri. Visst krävs det utveckling även efter det att besluten är fattade — det är självklart. Men man måste ju ha någon erfarenhet på något område som ligger i närheten av det område som beställningen gäller och där tycker jag att det brister när det gäller beställningen från 1972. Men jag vill ännu en gång understryka att jag diskuterar den här saken framför allt med hänsyn till försvarets intressen och inte från näringspolitiska utgångspunkter. Jag diskuterar den också för att man skall försöka rätta till de problem som jag har visat finns med anledning av det avtal som kom till stånd 1972.
Herr talman! Herr Danell sade i ett av sina inlägg att hans avsikt inte var att sätta någon stämpel på eller utkräva något ansvar av vare sig det ena eller det andra företaget. Men han kan ju inte komma ifrån att det i en sådan här affär finns två parter. Det är klart att man skall utkräva ansvaret av försvarsministern. Men det är väl ingen människa som tror att försvarsdepartementets eller materielverkets representanter vid överläggningarna ställt i utsikt att allt det här skulle fungera väl. Ansvaret för det måste naturligtvis falla på det företag som tagit på sig uppgiften och som i förhandlingarna hävdat att detta låg inom möjligheternas gräns. Herr Danell har rätt att kritisera oss för att vi inte varit tillräckligt försiktiga. Men om detta skall betraktas som ett bakslag måste det också beröra företaget. Man kan inte bara diskutera det här principiellt. Det får naturligtvis också återverkningar på framtida beslut och föranleder reflexioner om hur bedömningarna skall göras i framtiden.
Herr talman! Jag tycker att man i den här lokalen skall utkräva ett ansvar av de handläggande departementen och departementscheferna. Vi har i den här historien sett att myndigheterna — de verktyg som vi politiker har att lita till — tagit ställning mot beslutet i denna fråga 1972. Regeringen fattade som politiskt organ ett rent politiskt beslut. Det framgår också av pressmeddelandet från konseljen strax efter det att beslutet 231 Jag har bara understrukit att det inte finns någon anledning för mig att banna ett stort företag för dess eventuella missgrepp. Om företaget gjort några sådana vet jag ingenting om — jag har inte kapacitet att bedöma det. Jag har här redovisat ett politiskt beslut och vilka konsekvenser som följt av det. Jag tycker de är allvarliga och har då frågat vad man tänker göra åt dem. Det är det viktiga i den här debatten. Undertecknad anhåller härmed om ledighet från riksdagsarbetet på grund av enskilda angelägenheter under tiden den 1 april-den 15 maj 1975.

Herr talman! Herr Ahlmark har frågat mig vad jag menar med att positivt tala om ”kulturell allemansrätt”. För utnyttjandet av litterära eller konstnärliga verk skall självfallet finnas regler som ger ett skydd mot t.ex. förvanskningar och annan otillbörlig användning och som samtidigt garanterar att upphovsmännen får en skälig ersättning för sitt arbete. Enligt min mening är det därvid också viktigt att undvika en så komplicerad ordning att tillgängligheten begränsas. Därför måste man eftersträva sådana lösningar som tillgodoser framför allt två önskemål. Det ena är att det skall vara enkelt att kunna ta del av upphovsmännens verk. Det andra är att ersättningsvillkoren ger upphovsmännen gynnsamma arbetsförhållanden. Detta måste kunna ske utan att man frångår det internationella regelsystem som är avsett att skydda upphovsmännens intressen.
Herr talman! Under årtionden har progressiva politiker och jurister försökt värna om författares och konstnärers rätt till sina verk. Det skall inte vara möjligt att stjäla det som skrivits, målats eller tonsatts. Författaren, målaren eller tonsättaren har rätt att vara med och bestämma, individuellt eller ger.om sin fackliga organisation, hur hans eller hennes verk nyttjas och betalas. Det här långvariga arbetet har lett till flera internationella konventioner och till en avancerad lagstiftning här i landet. Lagarna om upphovsrätt har stöd i vårt rättsmedvetande och utgör en av grundvalarna för kulturarbetarnas ställning i samhället. I en del andra länder kan det förekomma piratupplagor av böcker eller reproduktioner av målningar i 5 väldiga upplagor utan att upphovsmannen får någon ersättning. I Sverige och de flesta civiliserade länder är det inte möjligt. I sin allmänna klåfingrighet har nu statsrådet Zachrisson ifrågasatt hela den ideologi som bär upp upphovsrätten. Jag tackar för dagens svar, som visar att han nu försöker dölja sina tidigare uttalanden. Vad utbildningsministern egentligen är ute efter framgår av hans beryktade Brunnsvikstal i september förra året. Med någon sorts marxistisk historieskrivning byggde han där under attacken mot upphovsrätten. Utbildningsministern bröt staven över det kapitalistiska samhället som tvingade författarna att börja hävda sin upphovsrätt. Efter den historiken frågade herr Zachrisson ordagrant: ”Är det inte så att upphovsrätten i marknadsekonomins samhälle förstärker inkomstklyftorna bland kulturarbetarna?” Han svarade jo på den frågan. Alternativet till den usla kapitalismen och dess bihang upphovsrätten skulle, enligt herr Zachrisson, vara ”kulturell allemansrätt”. Ordagrant sade han: ”Om kulturarbetet ytterst finansieras av vårt gemensamma produktionsöverskott, bör inte dess resultat vara tillgängligt för alla?” De tankefel som herr Zachrisson begår är oräkneliga. Att kulturarbetare som har svårt att få hyggliga inkomster måste ha stöd av annat slag är självklart. Det betyder väl inte att hans eller hennes upphovsrätt måste avskaffas. Att allmänheten skall få tillgodogöra sig böcker, tavlor, teaterpjäser och musik leder inte logiskt till att man skall låta bli att betala för kulturarbetarnas produkter. ”Kulturell allemansrätt” är ju i praktiken rätt att stjäla författares, målares och musikers verk som man behagar — och så skall deras inkomster klaras av på annat sätt. Jag vill därför fråga utbildningsministern: Inser ni att ert tal i september förra året försökte rikta ett grundskott mot hela den lagstiftning om upphovsrätt som det tagit så mycket kraft och så många årtionden att driva igenom?
Herr talman! Herr Ahlmark är ju i den här kammaren rätt välkänd för att kunna göra hönor av ganska enkla fjädrar, och det försöker han göra även i det här sammanhanget. Vad det handlar om är att vi har en lagstiftning och ett internationellt regelsystem som är relativt gammalt. Systemets grundläggande principer har ingen ifrågasatt, men den praktiska tillämpningen av det har ibland blivit mycket komplicerad; vi har rätt gott om konkreta exempel på det. I och för sig bra verk — det kan vara TV-filmer, böcker och annat — har svårt att bli använda och blir nu helt enkelt bara lagrade därför att man har en alltför komplicerad tillämpning av regelsystemet. Grundprinciperna i lagstiftningen om upphovsrätten har ingen ifrågasatt. Vad det handlar om är att även den här lagstiftningen med jämna mellanrum naturligtvis kan behöva gås igenom i sina detaljer. Det sker f.n. på nordiskt plan, och vi har kommit fram till i alla de nordiska länderna att erfarenheterna är sådana att man borde litet mera i detalj se på hur tillämpningen har slagit. Jag upprepar vad jag har sagt i mitt svar att det är självklart att ersättningsfrågorna till upphovsmännen noga skall beaktas, men samtidigt skall man se till att verken blir lättillgängliga. Jag tror att dessa båda strävanden går att förena utan att man på något sätt behöver gå in i den internationella lagstiftningen.

Herr talman! Utbildningsministern har blivit så blygsam i dag. Han kallar sitt tal i Brunnsvik för ”ganska enkla fjädrar”. Han kanske också kallar den promemoria som kom ut från kanslihuset för ganska enkla fjädrar. Men de kulturarbetare som skulle drabbas av den anser inte så. Nobelpristagaren Eyvind Johnson säger: ”Den skada som nu utbildningsministern är orsak till blir kanske obotlig.” Rolf Rembe i Teaterförbundet menar, att ”när det gäller författare och skådespelare blir plötsligt förhandlingsrätten samhällsfarlig”. Först håller herr Zachrisson ett tal som är oerhört långtgående. Utförligt förklarar han varför upphovsrätten, som är ett barn av kapitalismen, måste inskränkas. Sedan får han en fråga i saken i riksdagen. Då flyr han undan med att det gäller några tekniska svårigheter — kopieringsproblem 0. d. antar jag att han menar. Det är väl sådant som kallas för en ideologisk reträtt. Men herr Zachrissons vision är faktiskt värd att minnas. I sitt Brunnsvikstal målar han ut ett samhälle där författare, målare och tonsättare har överlämnat rätten till sina verk till staten. Som motprestation får de tydligen sin lön garanterad av staten på något sätt. Eller för att citera herr Zachrisson: ”Som alla andra arbetare bör kulturarbetarna ha ordentligt betalt för ett hederligt jobb, men resultatet bör på något sätt tjäna helheten och stå till allas förfogande.” Resultatet blir alltså statsavlönade konstnärer helt avklippta från de ekonomiska resultaten av vad de producerar. En gång hette det att ”egendom är stöld”. Den tanken har regeringen inte nappat på. Men när det gäller kulturarbetare skall det inte finnas någon egendom, eller åtminstone inte rätt till egendom. Det är väl det som kallas för ”kulturell allemansrätt”. Jag vill därför fråga utbildningsministern, eftersom jag inte anser att hans Brunnsvikstal är en enkel fjäder utan ett intressant anförande: Varför anser utbildningsministern att det i princip är stötande att kulturarbetare skall förfoga över rätten till sina egna verk? Varför vill ni, så långt som det är folkrättsligt möjligt, göra rent hus med de lagar som skyddar författare, bildkonstnärer och tonsättare mot exploatering?
Herr talman! Nej, herr Ahlmark, det är inte stötande på något sätt att författarna har upphovsrätten till sina egna verk — det är i och för sig alldeles självklart. Men vi har utomordentliga exempel på både forsk ningsområdet och på andra delar av kulturområdet, och herr Ahlmark kunde ju ta sig en funderare på hur författarfonden fungerar med hjälp av statliga medel. Där kan man naturligtvis ge författare hygglig ersättning för den verksamhet de bedriver och då samtidigt se till att verken blir mycket lättillgängliga, t.ex. för biblioteken. Jag tror att med den fantasi som även herr Ahlmark är mäktig i sina ljusare stunder det skall bli möjligt att komma fram till betydligt förenklade ordningar när det gäller frågan om tillämpningen av upphovsrätten.

Herr talman! Förenklade regler må vara rimliga ifall de går att förena med rättssäkerhet och upphovsrätt. Men att avskaffa de här reglerna, som herr Zachrisson varit ute efter, det går inte. Och det är samma linje — avskaffande av de grundläggande reglerna om upphovsrätten — som promemorian från kanslihuset var inne på. Det är helt uppenbart att det är den offentliga debatten som nu driver herrar Zachrisson och Lidbom till reträtt. Jan-Magnus Fahlström i Dagens Nyheter, tidningen Arbetaren, Expressen och andra har startat en diskussion som regeringen inte kan klara — och så påstår man att det gäller några detaljer om ny teknik. Men alla som har läst Brunnsvikstalet och promemorian från kanslihuset vet vad man är ute efter. Det finns en broms i de internationella konventionerna, men några andra hämningar känner inte dagens statsråd. Vi kan därför föreställa oss herrar Lidbom, Zachrisson och de andra med egen majoritet i riksdagen och med möjlighet att driva igenom vilka lagar de vill. Det blir införande av nya tystnadsplikter och avskaffande av gamla upphovsrätter. Det är väl sådant som Carl Lidbom i en tidningsintervju har kallat för ”lagar med tänder i”.
Herr talman! Detta är en fråga som på ungefär likartat sätt har diskuterats i alla de nordiska länderna. Vi har under några år haft en i stort sett gemensam erfarenhet av de regler och den lagstiftning som dessa länder har. I de lugna former som vi normalt brukar använda när vi diskuterar på nordiskt plan skall vi säkert komma fram till lösningar som ger oss bättre möjligheter att vitalisera kulturlivet. Man behöver inte ta till den sortens märkvärdigheter som herr Ahlmark här gör.

Herr talman! Det här sista kan man ju säga när de övriga nordiska länderna, lyckligtvis, har gått emot det svenska försöket att upphäva avgörande principer om upphovsrätten. Det finns en del ny teknik med kassetter, videoband och annat; det är riktigt. Det finns också nya risker för att upphovsrätten gröps ur genom den nya tekniken, om inte lagarna följer med i utvecklingen. Men då har regeringen dragit motsatt slutsats: att det är lika bra att upphäva upphovsrätten, eftersom den har blivit besvärlig. Det finns ju lagar som i dag reglerar upphovsrätten i skolorna, när man t.ex. kopierar stycken ur böcker. Det finns lagförslag om avtalslicenser och annat sådant som gör det möjligt att förena nya tekniska hjälpmedel för återgivning av konstnärliga verk med den upphovsrätt som är grunden för kulturarbetarnas ställning i samhället. Begriper inte utbildningsministern att den nya tekniken, som herr Zachrisson nu talar om, gör det angeläget att skydda upphovsrätten, inte att avskaffa den?

Herr talman! Herr Lorentzon har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att deltagare i arbetsmarknadsutbildning skall kunna få utbildningsbidrag under längre tid än två dagar i månaden för vård av sjukt barn. Svaret på herr Lorentzons fråga finns i propositionen 45 om riktlinjer för arbetsmarknadsutbildningen, som regeringen överlämnade till riksdagen den 17 mars 1975. Där har jag förordat att de nuvarande reglerna om sjukledighet skall kompletteras med en rätt till ytterligare tio dagars ledighet per år med bibehållet utbildningsbidrag för vård av sjukt barn.

Herr talman! Sedan år 1960 har de personer som genomgår s.k. arbetsmarknadsutbildning i Sverige blivit allt fler, och antalet är nu uppe i över 100 000 per år. AMU-center finns nu på ett flertal platser i Sverige. Det kanske mest kännetecknande för detta slag av utbildning har varit de med utbildningen förknippade orimliga ekonomiska och sociala villkoren. Under det att den ekonomiska standarden för övriga grupper i landet ökat har villkoren för personer vid AMU stadigt försämrats alltsedan detta slag av arbetsmarknadsutbildning startade. Livsmedelspriserna har exempelvis under denna tid ökat dubbelt så mycket som bidragen. Dessa frågor har varit föremål för behandling i denna kammare under flera år i anslutning till motioner från vpk. Den fråga som jag ställde till statsrådet Anna-Greta Leijon den 11 förra månaden och som besvaras här i dag kan synas vara en detalj i det frågekomplex som gäller de ekonomiska och sociala villkoren vid arbetsmarknadsutbildningen. För dem det gäller är dock problemet — att erhålla utbildningsbidrag vid vårdnaden av sjukt barn — av stor vikt. Det är väsentligt att inte stå utan försörjningsmöjligheter då barnen blir sjuka. Ersättning från sjukkassa för vård av sjukt barn har inte utgått till deltagare i kurser inom arbetsmarknadsutbildning, då utbildningsbidraget inte räknas som inkomst av förvärvsarbete. Något beslut från myndigheter eller skrivelser därifrån om ledighet med bibehållet utbildningsbidrag vid vårdnaden av sjukt barn har inte funnits. AMU-elev, som har sjukt barn hemma som behöver vård och tillsyn, har fått utnyttja de s.k. ea-dagarna. De är avsedda för enskild angelägenhet och kan betraktas som semesterdagar. Det gäller två utbildningsdagar per månad av beviljad utbildningstid, och under dessa dagar har utgått oavkortat utbildningsbidrag. Men sjukdomar tar som bekant inte någon hänsyn till antalet dagar. Sjukdom kan vara längre tid än två dagar, och när det sker ökar de ekonomiska svårigheterna för de människor det här är fråga om. Min fråga till statsrådet gällde därför om statsrådet ämnade ta initiativ för att oavkortat utbildningsbidrag skall utgå under längre tid än två dagar per månad för vård av sjukt barn. Den frågan ställdes alltså innan proposition 45, som statsrådet refererar till, hade kommit oss riksdagsmän till handa. Den lades fram den 17 mars. I svaret anger statsrådet att hon anser att utbildningsbidrag skall kunna utgå för tio dagar under en tolvmånadersperiod, utöver två dagar per månad, för vård av sjukt barn. Detta är ett klart framsteg. Men man skulle i vissa sammanhang kunna önska sig en utbyggd samhällsservice. Vi har en utbyggd arbetsmarknadsutbildning, och varför då inte också utbyggd samhällsservice? Min fråga lyder: Förbereder regeringen en utbyggd samhällsservice när det gäller arbetsmarknadsutbildningen?
Herr talman! Jag delar herr Lorentzons uppfattning att det är ett problem när barnen blir sjuka — både för de människor som går i arbetsmarknadsutbildning och för dem som har ett förvärvsarbete. Därför har jag föreslagit den här förändringen av gällande bestämmelser, som alltså tillgodoser herr Lorentzons önskemål. När det sedan gäller den andra frågan, som är ytterligare en aspekt på detta problem, har vi i dag inom arbetsmarknadsutbildningens ram möjligheter att gé eleverna barntillsyn. Den totalram som vi har fastställt för detta har ännu inte utnyttjats. Det finns, trots detta, anledning att se efter om vi behöver göra några förändringar när det gäller möjligheterna att erbjuda barntillsyn till elever i arbetsmarknadsutbildningen, och vi för diskussioner i den här frågan inom arbetsmarknadsdepartementet.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på frågan och även för tillägget. Jag sade i mitt förra inlägg att det som signaleras i proposition 45 är ett klart framsteg. Det statsrådet nu meddelar är ytterligare ett framsteg, och jag vill tacka för svaret på frågan.

stånd att till mig ställa ett antal frågor om omplacering av statsanställd — interpellation nr 41 rad åtgärder för att underlätta omplaceringsarbetet. Effekten av dessa av statsanställd som åtgärder kommer att belysas genom sammanställningar som statens per — ej önskar medfölja sonalnämnd nu arbetar med. Jag bedömer det som angeläget att få del — vid verksutflytt av dessa sammanställningar innan jag besvarar interpellationen.

Herr talman! Herr Burenstam Linder har frågat mig om jag vill redogöra för planerna på att bygga ett stort valsverk i samarbete mellan NJA och Krupp. Jag kan lika litet nu som när herr Burenstam Linder förra gången interpellerade i samma fråga redogöra för några planer på en valsverksutbyggnad. Vad jag nu som då kan bekräfta är att NJA tillsammans med Kruppkoncernen påbörjat teknisk-ekonomiska utredningar om ett valsverkssamarbete och att dessa utredningar kan väntas vara färdiga i slutet av innevarande år. Herr Burenstam Linder har i sin nya interpellation upprepat frågan varför tankarna på ett valsverk inte aktualiserades i samband med debatten om Stålverk 80. Jag kan här bara upprepa vad jag sade i riksdagen den 27 februari när jag förra gången svarade på denna fråga. Diskussionerna om ett gemensamt valsverk vid NJA kom i gång efter en förfrågan från Kruppkoncernen, som står inför alternativa lösningar i fråga om utbyggnad av den egna valsningskapaciteten. Ett självklart alternativ för Krupp är att bygga ut i Västtyskland. Krupps idé att bygga ett valsverk i anslutning till Stålverk 80 intresserar NJA, som på sitt ordinarie investeringsprogram hade en utbyggnad av den egna valsningskapaciteten i det ”gamla” stålverket. En utbyggnad gemensamt med Krupp skulle komma att frigöra såväl finansiella som administrativa resurser, och frågan bör därför närmare studeras. Projektuppslaget uppkom således under hand vid diskussionerna med Krupp under förra våren om köp av stålämnen från NJA. De båda företagen har därefter under hösten 1974, sedan regeringen sagt sig inte ha något att erinra häremot, igångsatt preliminära utredningar om för 1 utsättningarna för ett sådant gemensamt valsverksprojekt. Inom Statsföretagsgruppen liksom inom andra företagsgrupper uppkommer ständigt projektidéer av olika slag. En del av dessa blir föremål för närmare utredningar och ett fåtal realiseras. Jag kan inte se att det är särskilt meningsfullt att ta upp en diskussion om ett projekt innan tillräckligt faktaunderlag föreligger. Om utredningarna visar att förutsättningarna för att realisera ett valsverkssamarbete mellan NJA och Kruppkoncernen är gynnsamma kan det bli aktuellt att ta upp en sådan diskussion. Om svenska stålföretag vill ta upp diskussioner om ett samarbete på valsverksområdet är NJA självfallet berett att medverka i erforderligt utredningsarbete. En annan fråga som herr Burenstam Linder tagit upp i samband med sin interpellation är varför NJA nu kan överväga ett samarbete med Krupp när man tidigare varit negativ till ett samarbete med svenska företag vid Stålverk 80. Jag vill till att börja med framhålla att mig veterligt har inget svenskt företag anmält intresse av att som meddelägare delta i utbyggnaden av Stålverk 80. Vidare vill jag påpeka att en eventuell satsning på ett valsverk inte skulle medföra en utvidgning av Stålverk 80. I Stålverk 80 kommer stålämnen att produceras. Detta ger industriella förutsättningar för annan stålindustri att valsa och vidaremanufakturera stål. Stålverk 80 är således som affärsidé helt skilt från den vidareförädling som under alla omständigheter måste ske av stålämnen. När det gäller avsättningen av stålämnen har NJA haft kontakt med svenska företag. Bl.a. har man haft ingående diskussioner med AB Svenska Kullagerfabriken om att förse en eventuell ny SKF-anläggning i Luleå med stål från Stålverk 80. Diskussionerna med SKF kan närmast jämföras med de preliminära utredningar som f. n. pågår rörande eventuell samverkan mellan Krupp och NJA. Dessa utredningar är inte av den omfattningen att den administrativa kapaciteten vid NJA nämnvärt påverkas. Herr Burenstam Linder har vidare frågat mig hur finansieringen av ytterligare investeringar skall gå till när investeringskostnaderna för Stålverk 80 ser ut att öka. Han säger sig också från säkra källor ha hört att Stålverk 80 kommer att bli avsevärt dyrare än vad regeringen angav i maj förra året. Jag ser ingen anledning att spekulera om finansieringen av ett valsverksprojekt som man ännu inte vet om det finns tekniska och ekonomiska förutsättningar att realisera. Beträffande de kostnadsökningar som de senaste årens mycket kraftiga internationella inflation kan komma att föranleda föreligger hittills enbart preliminära beräkningar. Jag räknar med att offertgivningen till Stålverk 80 någon gång under andra halvåret 1975 kommit så långt att man kan bilda sig en uppfattning om investeringskostnadernas utveckling. Herr Burenstam Linder har vidare frågat hur Norrbottens inland, t.ex. Tornedalen, skulle drabbas av ett ytterligare sug till Luleå. Ett område med undersysselsättning påverkas alltid av suget från ex panderande regioner med arbetskraftsbehov. I fråga om Norrlands inland har detta tidigare inneburit att en relativt stor utflyttning skett till i första hand Mellansverige. Luleås expansion genom Stålverk 80 och andra satsningar medför att omflyttningar i den mån de är ofrånkomliga främst sker inom länet, vilket medför att länet/regionen kan nå en balans i fråga om befolkningsutvecklingen och torde kunna emotse en ökning av befolkningen under den närmaste framtiden. Därigenom förbättras möjligheterna till en spridning av framtida lokaliseringsobjekt också till länets inlandsområden. Som ett resultat av den regionalpolitiska stödverksamheten har hittills fem företag i Haparanda fått lokaliseringsstöd. I Pajala, Övertorneå och Överkalix har tre, fyra resp. ett företag fått lokaliseringsstöd. Men också företag på andra orter i inlandet har fått sådant stöd. Ansträngningarna att intressera såväl statliga som privata företag för lokalisering till denna del av landet fortsätter givetvis. En arbetsgrupp under ledning av landshövding Ragnar Lassinantti håller f. n. på att studera alternativa möjligheter att åstadkomma en ökning av sysselsättningen i Tornedalskommunerna. Jag vill också i sammanhanget nämna att Statsföretagsgruppen under senare år svarat för 75-80 96 av industriinvesteringarna i hela Norrbottens län. Denna andel kommer knappast att minska under de närmaste åren, vilket visar att staten även som företagare prioriterar denna landsdel.

Herr talman!

Denna interpellation besvarade Rune Johansson den 27 februari. Jag fann, herr talman, hans framträdande den gången märkvärdigt. Det var inte därför att han hade synpunkter på min debatteknik. Det argumentet är jag i hög grad van vid från den föregående industriministern Krister Wickman, vilket inte nödvändigtvis behöver betyda att argumenten blir riktigare. Inte heller var det därför att industriministern fick bråttom och rusade i väg för att ta ett tåg. I den belägenheten kan man hamna även om man själv har satt ut dagen för debatt. Nej, herr talman, det märkvärdiga låg i att statsrådet den där dagen talade med våldsamt hög röst och t.o.m. ville förmena mig att i mina inlägg ta upp frågor som oundgängligen aktualiseras inför tanken att utvidga Stålverk 80 med ett stort valsverk. Jag har aldrig förr hört att någon har velat hindra en interpellant att diskutera det som interpel Industriministern ville den gången att debatten bara skulle uppehålla sig vid vem som diskuterade med Krupp - NJA eller industridepartementet — vilket var en sidoordnad fråga i min första interpellation. För att försöka få till stånd ett meningsutbyte blev jag tvungen att omgående interpellera på nytt. Enda skillnaden är att jag den här gången inte har tagit upp sidofrågan om vem som sköter diskussionerna med Krupp. Det är svaret på denna min andra interpellation som vi just har hört, och jag ber att få tacka industriministern för det. I sitt nya svar slår industriministern inledningsvis fast, att jag en gång tidigare interpellerat i samma fråga och att jag upprepar mig — och, herr talman, det är precis riktigt. Just därför var det endast ett försök att undertrycka debatt när industriministern förra gången hetsade upp sig. Förra gången hette det att jag borde tala om det som interpellationen gällde. Nu heter det att jag upprepar mig. Det är dumt att begära någon ursäkt, men det är klokt att begära en smula logik. Industripolitiken blir bättre på det viset. Industriministerns upphetsning när vi debatterade förra gången stämmer väl överens med hur socialdemokraterna har drivit-debatten om Stålverk 80. Det har varit något som liknat debattförtryck. Utredningsmaterialet hemligstämplades i stor utsträckning. Inte ens den referensgrupp som industriministern tillsatte för att följa planeringen av Stålverk 80 fick tillfälle att se ett verkligt utredningsmaterial. I propositionen gavs ofullständig information. Så saknades t.ex. rimlig finansieringskalkyl. Delvis var informationen i propositionen vilseledande, t.ex. vad gäller miljöpåverkningarna av Stålverk 80. Den som vågade framföra några synpunkter som innebar att man inte svor på Bibeln blev knappast bemött i sak men illa hanterad som person. Statsföretags chef Per Sköld utsattes för otrevlig behandling när han vågade offentligen uttrycka vissa negativa synpunkter på stålverksplanerna. Samma sak gällde de tre ekonomer som gjorde en omfattande utredning som var kritisk mot Stålverk 80. De förkastades i alla tonarter och med bedrövliga argument som att de var mer eller mindre köpta av Industriförbundet. Att man måste påminna om dessa ting en gång till beror på det tonfall som industriministern ville använda mot mig i den föregående debatten. Låt oss då övergå till sakfrågan — den som spelar någon egentlig roll. Anledningen till att jag ansåg det mödan värt att framställa ytterligare en interpellation var att statsrådet under vår förra debatt förklarade sig beredd att under våren ställa upp i en diskussion om hela problematiken kring NJA och Stålverk 80. Nu har vi möjlighet att se vad statsrådet har att säga denna gång. Först och främst noterar jag att statsrådet har tagit vissa initiativ för att försöka förbättra sysselsättningen i Norrbottens inland. Det är bra, eftersom det här finns en befogad rädsla att suget till Luleå skall ödelägga den egna bygden. Vi kommer att följa utvecklingen med stor uppmärksamhet. Industriministern noterar att man givit olika företag lokalise ringsstöd — i Pajala och på andra platser. Även det är bra. Men låt oss också notera, herr industriminister, att alla företag, och även de som inte fått något lokaliseringsstöd, belastas med mycket höga skatter på sysselsättningen —- löneskatter. Man ger enorma lokaliseringssubventioner till Stålverk 80 men kräver ut löneskatter av jordbrukare och småföretagare i Norrbottens inland. Det finner jag vara en bakvänd politik. Varför redovisade man inte valsverksplanerna i maj förra året när Stålverk 80 diskuterades? På den frågan finner jag inte något riktigt svar. Statsrådet säger att projektuppslaget kom under förra våren, och kanske man med det skall förstå att detta uppslag kom först efter riksdagsdebatten i maj. Men så var det inte att döma av uttalanden som NJA chefen disponent Edström har gjort. Han har klart sagt att initiativet till ett valsverk framfördes redan under senhösten 1973. Men det är inte bara så att man underlät att tala om valsverksidéerna. Det är i själva verket så att man ansträngde sig att tala om att det inte var rimligt att tänka sig att det skulle bli ett valsverk också. I Metallarbetaren nr 14 förra året sade disponent Edström bl.a. följande: "Idén bakom Stålverk 80 är att vi här ska tillverka stålämnen i rationell skala. Dessa ämnen vidareförädlas i välbelägna valsverk i mellansverige och på kontinenten.” Han sade också i samma sammanhang: ”NJA tar fullt ansvar för ämnesproduktionen. De andra verken tar ansvar för utvalsningen av ämnen till färdigprodukter.” Liknande uttalanden gjordes i propositionen och i riksdagsdebatten. Uttalandena i Metallarbetaren är f. ö. ganska intressanta bl.a. mot bakgrund av att Metallindustriarbetareförbundet den 15 november 1971 i en skrivelse till industriministern uttryckte stor oro inför perspektivet att i framtiden investeringar i råstålstillverkning och manufakturering skulle komma att gå Bergslagen förbi. För att motivera sin tystnad vad gäller valsverksplanerna vill statsrådet också mena att det ständigt finns projektidéer och att han inte kan se ”att det är särskilt meningsfullt att ta upp en diskussion om ett projekt innan tillräckligt faktaunderlag föreligger”. Men, herr talman, det är ju nästan ett komiskt argument, eftersom hela idén att bygga själva Stålverk 80 framfördes innan tillräckligt faktaunderlag förelåg. Att det då ansågs meningsfullt att diskutera kanske berodde på att vi hade en valrörelse. Sedan kan man ju också fråga sig om det verkligen blir meningsfullt att diskutera när vad statsrådet kallar ”tillräckligt faktaunderlag” föreligger. Jag skulle inte bli förvånad om detta s.k. faktaunderlag, när det föreligger, i sedvanlig ordning kommer att hemligstämplas. Nej, herr industriminister, jag tycker att det är mycket meningsfullt att diskutera nu, och jag är därför glad att dessa upplysningar om valsverksidéerna kommit fram. Att de har kommit fram beror inte på regeringens stora intresse av att i praktiken ge den insyn man så ofta så vackert talar om och kräver av andra. Nej, upplysningarna har kommit från Bonn, inte från Stockholm. Det är meningsfullt att diskutera nu därför att dessa planer ställer regeringens agerande i en intressant belysning. Utöver de exempel på det som jag redan har givit möter vi här den tankeväckande frågan varför regeringen nu kan överväga ett samarbete med Krupp när man tidigare varit negativ till ett samarbete med svenska företag i Stålverk 80. Herr talman! Det är en mycket intressant fråga. Statsrådet säger att honom veterligt har inget svenskt företag anmält intresse att som meddelägare delta i utbyggnaden av Stålverk 80. Det är helt möjligt att det är på det viset. Men vid den presskonferens som gavs när propositionen om Stålverk 80 lades fram meddelade — enligt pressreferatet — disponent Edström som ”en bekräftelse på 4,6-miljarderprojektets framtidsutsikter -=--att många utländska och svenska företag har hört av sig för att få vara med i stålverket. ——— Men de har alla fått nej. Vi vill ha renodlade ägarförhållanden, framför allt med tanke på prisförhandlingarna —-—--. Han bekände också att han inte vill dela med sig av den förtjänst han väntar sig.” Nu kan det gärna få vara hur det vill med frågan om det verkligen var några svenska eller utländska företag som tidigare anmält ett intresse att få vara med i Stålverk 80. Det var under alla omständigheter inte det motivet som socialdemokraterna gav för avslag på moderaternas begäran att man skulle hålla nere riskerna med Stålverk 80 genom att söka samarbete med svenska stålföretag. Regeringen och dess företrädare förkastade samarbetsidén i princip. Låt mig, för att vi skall se detta, än en gång återge vad som sades i debatten förra året om Stålverk 80 på den här punkten. I sitt inlägg i debatten den 28 maj förra året avslutade näringsutskottets socialdemokratiske ordförande herr Svanberg en mot moderaterna riktad ironisk tirad på följande sätt: ”Att bilda ett särskilt bolag tycker jag skulle vara tokigt också från en annan synpunkt. Då avskärmar man sig från de erfarenheter och den kunnighet som NJA har på platsen. Är det inte vettigare att göra vad man kan för att befria den nuvarande chefen för NJA från rutingöromål — det är styrelsens och Statsföretags sak att ordna det. Han är en helt nödvändig person i denna uppbyggnad — utan honom skulle jag ha svårt att tänka mig det här beslutet.” Industriministern själv avfärdade vårt förslag i mycket korta ordalag och sade att någon ytterligare sakkunskap och erfarenhet inte behövdes utöver den som fanns inom NJA.

Sedan har vi frågan om hur finansieringen av ytterligare stora projekt skulle gå till, när Stålverk 80 sannolikt blir mycket dyrare än vad re geringen sade förra året. Statsrådet ville inte ge några upplysningar på den punkten. Han säger så här:” Beträffande de kostnadsökningar som de senaste årens mycket kraftiga internationella inflation kan komma att föranleda föreligger hittills enbart preliminära beräkningar.” Detta är alltså hämtat ur det interpellationssvar som vi nyss har hört läsas upp, och det är ett mycket konstigt uttalande. Det är för det första underligt att hänvisa till ”de senaste årens mycket kraftiga inflation” De senaste årens? Man skall här observera att det är mindre än ett år sedan regeringen i riksdagen angav att Stålverk 80 skulle kosta 4,6 miljarder. Att då komma och hänvisa till prisstegringar som inträffade 1972 och 1973 är i grövsta laget och knappast smickrande för vare sig industriministern eller NJA:s ledning. För det andra går det knappast att hänvisa ens till prisstegringar som har inträffat under det senaste året, ty den beräknade investeringskostnaden om 4,6 miljarder som regeringen angivit är i löpande priser. Man har alltså redan tagit hänsyn till inflationen. Att därefter komma och skylla prisstegringarna på inflationen går knappast. Regeringen måste ju i maj förra året ha varit medveten om att inflationstrycket var ganska kraftigt. Om något har detta inflationstryck sedan maj förra året minskat. Slutligen undrar jag varför industriministern inte vill lägga fram dessa som han kallar preliminära beräkningar över hur dyrt Stålverk 80 nu väntas bli. Han förklarade i vår debatt för en månad sedan att han var ”beredd att under våren ställa upp i en diskussion om hela problematiken kring NJA”. Detta hur dyrt det blir med Stålverk 80 hör väl rimligen till hela problematiken. Att beräkningarna är preliminära kan inte vara ett hinder att ange dem. Förra året angav man ju beräkningar för hur mycket det skulle kosta, och det måste rimligen ha varit mera preliminära beräkningar än de som nu föreligger. Men då visste man att Stålverk 80 skulle kosta 4,6 miljarder i löpande priser. Det borde ju nu, nästan ett år senare, vara lättare att tala om vad det kommer att kosta. Herr talman! Det finns också ett antal andra stora frågetecken runt Stålverk 80, och dem måste jag väl också helt kort fästa uppmärksamheten på, inte därför att vi skall bredda debatten till att omfatta allting, utan därför att de problem som gör sig gällande i detta projekt ju har betydelse för hur man skall ställa sig till ytterligare utbyggnader och utfästelser. Regeringen har underskattat problemen — de problem som vi ville minska genom att föreslå att man redan från början skulle söka samarbete med andra svenska stålföretag. För någon tid sedan diskuterades här i kammaren de särskilda transportproblem som NJA och Stålverk 80 kommer att utsättas för. Den debatten och andra uppgifter som framkommit tyder på att regeringen har underskattat dessa svårigheter och de kostnader som de kommer att dra med sig. Vi har under senare tid kunnat läsa olika yttranden som avgivits om de miljöproblem som Stålverk 80 ger upphov till. I propositionen säger industriministern: ”NJA har noggrant utrett vilka reningsanläggningar m.m. som er fordras och hur kraven från naturvårdande myndigheter bäst kan tillgodoses.” Men naturvårdsverket har en helt annan uppfattning. I ett yttrande som verket i dagarna avgivit säger man inledningsvis att ”bolagets” — dvs. NJA:s - ”ansökan är ofullständig på flera punkter”. På punkt efter punkt klagar naturvårdsverket över att det underlagsmaterial som NJA levererat är otillräckligt och att ambitionsgraden vad gäller miljövårdande insatser är låg. När man läser detta, herr industriminister, kan man inte undvika att dra slutsatsen att det var en slarvigt hopkommen proposition industriministern lämnade trots att detta gäller Sveriges största industriella projekt. I propositionen förra året säger industriministern att ”koltillgången i världen är mycket god och NJA:s kolförsörjning torde inte behöva möta några större problem”. Detta är på nytt ett uttalande gjort med en häpnadsväckande lättvindighet — att döma av vad industriministern själv hade att säga för några veckor sedan här i kammaren. Det hette då att förhandlingarna om inköp av kol var komplicerade och att man inte kunde skönja något resultat av dem. Herr talman! Jag upprepar att jag gör dessa påpekanden om de omfattande problem som är förenade med NJA och Stålverk 80 därför att jag tycker att man skall klara av det man redan åtagit sig innan man gör nya åtaganden. Det är utomordentligt viktigt för landet och för regionen att Stålverk 80 inte blir ett misslyckande. Jag kan inte finna att industriministern har övertygande visat att situationen när det gäller Stålverk 80 är sådan att det mest påträngande är att fundera över hur man skall kunna göra ytterligare utvidgningar. De utredningar man nu gör tillsammans med Krupp är dock, säger industriministern, ”inte av den omfattningen att den administrativa kapaciteten vid NJA nämnvärt påverkas”. Även detta finner jag vara ett mycket underligt påpekande. Om man vill göra en utredning om fortsatta, mycket stora investeringar i samarbete med ett utländskt företag måste denna utredning göras noggrant och inte på en höft. Och skall dessa utredningar göras noggrant är det svårt att förstå att de inte skall komma att ta väsentliga administrativa resurser i anspråk. Annars blir det bara slarv, och man får inte vad industriministern kallar ett ”tillräckligt faktaunderlag”. Och med tanke på de problem som finns inom Stålverk 80 skulle jag vilja varna för att på detta stadium dra administrativa resurser bort från omedelbara, pressande uppgifter.